Herr talman! Jag vill bara säga till John Andersson att riksdagens uttalande 1975 naturligtvis också har observerats av PLM. Man kan nog utgå ifrån att det var detta uttalande som gjorde att PLM själv startade försöksverksamheten i bl.a. Varberg för att därigenom visa att burkarna kan omhändertas på det sätt som PLM förordar. Den utredning jag har tillsatt är i och för sig ett uttryck för att jag och andra i regeringen inte tror att detta sätt att ta hand om alla dessa burkar är tillräckligt effektivt. Jag har i direktiven angivit att utredningen skall visa vilka styrmedel som behövs för att aluminiumburken inte skall bli ett problem ur energioch miljösynpunkt. Utredningen har en mycket hög arbetsintensitet i sitt utredande just nu, och jag hoppas att det skall vara möjligt att få en delrapport snart för att därefter kunna föreslå behövliga åtgärder.
Herr talman! Av vad som hänt tycker jag att det tydligt framgår att berörda myndigheter här i Sverige har blivit överspelade i denna fråga. Det är ju klart och tydligt att varken PLM eller Pripps har lämnat några meddelanden till naturvårdsverket eller regeringen om sina planer på att starta den här fabriken. Det tycker jag framgår av bl.a. Valfrid Paulssons uttalanden.

Jag tycker det är viktigt att man verkligen håller i den här frågan och ser till att behövliga åtgärder blir vidtagna, t.ex. ett förbud om man inte lyckas med återvinningen. Personligen tror jag inte man kommer att lyckas med den. I Amerika har man haft aluminiumburken i tio år, och ingen stat har kommit fram till högre återvinning än 50 96.
Herr talman! Överspelning kanske är ett något djärvt uttryck. Det är bara att konstatera att PLM i tillverkningsfrågan har beslut av koncessionsnämnden att stödja sig på. Men jag är väl medveten om att detta är en stor miljöfråga och en stor resursfråga. Jag försäkrar John Andersson att jag inte bara håller hårt i frågan utan är intresserad av den.
Tre dagstidningar har under den senaste treårsperioden haft ekonomiskt bidrag via Allmänna arvsfonden för en försöksutgivning av taltidning. Denna försöksperiod lider nu mot sitt slut. De synskadades riksförbund har utrett frågan om de synskadades möjligheter att läsa taltidning, och det skulle kosta ca 75 milj.kr. att uppnå en fullständig taltidningstäckning i Sverige. Är statsrådet beredd att göra det möjligt för de tre nu berörda tidningarna att kunna fortsätta försöksverksamheten med taltidning, och på vilket sätt är statsrådet beredd att möta de synskadades framförda krav på fullständig taltidningstäckning?
Det är min förhoppning att vi skall kunna komma fram till styrmedel som gör att aluminiumburken inte blir det resursoch miljöproblem som så många befarar i dag.

Herr talman! Lennart Bladh har frågat om jag är beredd att göra det möjligt för tre berörda tidningar att fortsätta försöksverksamheten med taltidning för synskadade och på vilket sätt jag är beredd att möta de synskadades framförda krav om fullständig taltidningstäckning. Jörn Svensson har frågat om jag är beredd att vidta åtgärder för att de dagstidningar som nu utges som taltidningar skall kunna fortsätta med denna verksamhet och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att synskadade skall få tillgång till hela den svenska dagspressen i form av taltidningar. Till den del som frågorna avser synskadades generella tillgång till dagspressen ligger de inom utbildningsministerns ansvarsområde. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang efter samråd med honom. Taltidningar för synskadade fick ökad aktualitet genom propositionen om insatser för handikappades kulturella verksamhet . Utbildningsministern anförde i detta sammanhang att synskadades tillgång till tidningar och tidskrifter måste förbättras. Han uttalade också att idén med taltidningsupplagor av lokala tidningar är värd att pröva och att detta borde ske av Synskadades riksförbund tillsammans med några dagstidningar. Han räknade med att de erfarenheter som man skulle vinna genom en sådan försöksverksamhet skulle kunna ligga till grund för ställningstaganden längre fram om mer generella insatser för att förbättra synskadades tillgång till dagspressen. Kulturutskottet instämde i dessa uttalanden . Regeringen har, på förslag av mig och mina företrädare, under åren 1978-1980 beviljat Synskadades riksförbund understöd ur allmänna arvsfonden med sammanlagt 2 361 000 kr. för försöksverksamhet med utgivning av dagstidningar för synskadade. Försöket har ägt rum vid tre dagstidningar. I rapporten Dagstidning på kassett, som kom i september i år, redovisar Synskadades riksförbund goda erfarenheter av försöksverksamheten. Även regeringen anser att försöket har givit viktiga erfarenheter och varit värdefullt. Regeringen har därför i juli i år, redan innan riksförbundets rapport offentliggjordes, bemyndigat utbildningsministern att tillkalla en särskild utredare för frågan om distribution av innehållet i dagstidningar till synskadade. I direktiven för utredaren skjuts finansieringsfrågan i förgrunden. Utredaren bör i första hand undersöka dagstidningarnas egna möjligheter att finansiera talversioner av tidningarna. Särskilt bör studeras möjligheterna att producera och distribuera talversioner med full kostnadstäckning, dvs. med medel från prenumerationer och annonser. Ett sådant finansieringssätt föreslogs av handikapputredningen i betänkandet Kultur åt alla, vilket låg till grund för kulturpropositionen till 1976/77 års riksmöte. Denna finansieringsprincip, som enligt handikapputredningens uppfattning mera allmänt borde gälla för bekostande av åtgärder inom handikappområdet, får härigenom förnyad aktualitet. Utredningen om tidningar till synskadade skall utföras skyndsamt. Arbetet bör vara färdigt senast i början av år 1981. Den viktiga frågan om dagspressens tillgänglighet för synskadade förtjänar en framskjuten plats i dagens handikappolitiska debatt. Behovet inom detta område är uppenbart. Det är därför nödvändigt att nu hitta rätta former för hur detta behov skall tillfredsställas. Resultatet av utredarens arbete bör kunna utgöra ett underlag för regeringens ställningstagande i frågan. För dagen kan jag alltså inte uttala mig närmare om hur frågan om dagstidningar till synskadade generellt skall lösas. I utredningsdirektiven uttalas det att den pågående försöksverksamheten, vilken finansieras av medel ur allmänna arvsfonden, inte bör avbrytas innan utredaren redovisat sitt uppdrag. Detta har jag även medelat vid överläggningar tidigare i år med företrädare för en av de tidningar som medverkar i försöket.

Herr talman! Jag ber att få tacka för redovisningen i svaret av ärendets gång hittills. Jag kom i kontakt med den här frågan i dess helhet vid en konferens i Malmö, där jag mötte 100 unga synskadade. Det är mycket nyttigt för oss som inte anser oss vara handikappade att möta dessa människor, som så påtagligt står utanför en mycket stor del av vårt samhälles information. Det ger verkligen skäl för att se på frågan ordentligt. Alla vi som kan se möter i vår vardag en tidning av något slag. Den tillhör den dagliga rutinen. Vid frukosten får vi reda på vad man i samhället har att tala om. Ju mer man tänker på detta, desto tydligare framstår det att dessa frågor verkligen måste lösas. Det är i allra högsta grad en fråga om solidaritet. Även i ett läge då vi här i landet befinner oss i en kris skall vi ha råd att ge ett tillskott till taltidningar. I redovisningen av ärendet framhåller statsrådet att även finansieringsfrågan finns med i direktiven till den särskilde utredaren. Läget är nu sådant att man nästan ensidigt talar om egenfinansiering. Jag menar att vi från samhällets sida skall kunna ge ett statligt stöd till utgivningen av dessa tidningar. Den frågan bör vara med i direktiven, och jag saknar den biten. Det är intressant att notera — vi visste det i och för sig sedan förut — att alla instanser som har följt försöksverksamheten finner att den har slagit mycket väl ut, både för de synskadade själva och för samhället. Därför finns det skäl att mycket snabbt få till stånd ett beslut i ärendet. Nu säger statsrådet att det i direktiven står att den särskilde utredaren mycket snabbt skall få fram utredningen. Allaredan i början av år 1981 skall utredningen ligga klar. Jag hoppas verkligen att uttrycket ”i början av år 1981” egentligen innebär den första månaden. När det gäller möjligheten att använda medel ur allmänna arvsfonden till försöksverksamheten med taltidningar finns det troligen en viss tidsbegränsning. Men statsrådet säger att försöket inte bör avbrytas innan utredaren har redovisat sitt förslag. Jag vill därför ställa en direkt fråga till statsrådet: Om utredningen redovisas i början av år 1981, kan försöksverksamheten då stoppas? Jag vill här få ett svar. Det är nämligen mycket angeläget att de tre tidningar som har försöket i gång får en chans att framöver fortsätta med detta. Jag undrar därför: Kan vi tolka svaret så, att försöken kommer att fortsätta? Vidare: Finns det i finansieringsfrågan något att säga om det statliga stödet?

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det borde nästan överlämnas till någon språkvetenskaplig institution, för det är ett prototypexempel på det slingriga politikerspråket och uppvisar en påtaglig disproportion mellan form och innehåll. Informationsfriheten och rätten till offentlig insyn är den kanske viktigaste enskilda grundlagsrättigheten. Men den liksom andra rättigheter lider av allvarliga inskränkningar. Som författaren Anatole France en gång sade har den rike och den fattige precis samma frihet att sova under Paris broar. Följaktligen har den synskadade och den fullt seende precis samma frihet och rättighet att läsa dagstidningen. Det är bara det att den synskadade icke kan läsa och att dagspressen icke blir tillgänglig för honom eller henne med mindre än att samhället träder in och ger ett stöd för produktion i sådan form av dagstidningars innehåll att de blir tillgängliga. I valrörelsen 1979 lovade fyra av fem riksdagspartier, bland dem socialminister Karin Söders centerparti, att frågan om de synskadades tillgång till dagspressen i Sverige skulle lösas ”under innevarande riksmöte”. Detta lovade man, men vad blir det nu av detta löfte? Jo, ett allmänt uttalande om att socialminister Karin Söder f. n. inte kan säga hur denna fråga skall lösas. Av de övriga slingrigheterna i svaret framgår dessutom att vi inte skall räkna med något allmänt samhällsstöd för producerandet av taltidningar. Här skall man i första hand utgå från principen om självfinansiering. Jag vill veta om detta är en riktig tolkning av svaret. Om det är en riktig tolkning, innebär det för det första en allvarlig försämring av de synskadades position för framtiden på detta viktiga område. Frågan kommer då i praktiken knappast att lösas. Om det jag här har sagt verkligen är rätt uppfattat, är det för det andra fråga om ett allvarligt politiskt löftesbrott. Man får inte gå ut i valrörelsen 1979 och säga till de synskadade att frågan om deras tillgång till svensk dagspress skall lösas under innevarande riksmöte och sedan komma med ett aktstycke av detta slag som svar på de frågor Lennart Bladh och jag har ställt.

Herr talman! Det är inget tvivel om att jag delar den uppfattning om de synskadades situation när det gäller att få tillgång till dagspress som här har framförts av både Lennart Bladh och Jörn Svensson. Det är en mycket viktig fråga, som vi måste försöka att lösa på bästa möjliga sätt. Det är också en fråga om solidaritet, som Lennart Bladh sade, att vi kan lösa detta problem. Vi som är seende har ett ansvar för att på ett eller annat sätt — och det är det man håller på att utreda — bidra till att göra det möjligt för de icke seeende att få tillgång till det som vi som har vår syn i behåll anser vara en självklarhet. Jag skall nu svara på de frågor som har ställts. När det gäller den del jag är ansvarig för, dvs. försöksprojektet för de tre dagstidningarna där vi bidrar med medel från arvsfonden, så är det klart uttryckt i direktiven för den pågående utredningen att vi inte skall avbryta försöksverksamheten förrän vi har kommit fram till ett nytt förslag att lösa frågan. Det ligger ju i själva andemeningen med försöksverksamheten att man måste ha ett nytt alternativ innan man avbryter den. Jag hoppas att detta är ett nog tydligt svar på den frågan. Lennart Bladh antydde att vi har vissa begränsningar när det gäller arvsfondsmedel. Det är riktigt att det skall vara en försöksverksamhet och att vi inte kan ge ett kontinuerligt statsbidrag. Men ett försöksprojekts fastställda tidrymd är inte helt avgörande — verksamheten kan vara kortare eller längre tid. Jörn Svensson tog upp frågan om den princip som ligger till grund för utredningsarbetet. Detta är ju ett utredningsarbete, och man skall se hur man med solidariteten mellan seende och icke seende som grund skall kunna finansiera denna verksamhet inom tidningarnas egna ekonomiska ramar. Man får alltså ta ut en högre avgift av dem som kan se, för att möjliggöra för de icke seende att få tillgång till en tidning. Men utredningens arbete blir naturligtvis föremål för vederbörlig remissbehandling, och stor hänsyn måste tas till det utfall remissbehandlingen får. Jag hoppas att utredningen snabbt blir färdig och att remissbehandlingen sker snabbt, så att vi därefter skall kunna lägga fram en proposition och därmed uppfylla de önskemål som de icke seende har.
Herr talman! Får jag då konstatera att vi i svaret från statsrådet kan fastslå att försöksverksamheten kan fortsätta på de tre tidningarna. Det är en viktig fråga, därför att det också gäller budgeten — det är inte bara att planera någon vecka i förväg, utan det är årsplaneringar. Jag tolkar svaret så att man lugnt kan köra vidare med försöken på de här tre tidningarna. Jag vill gärna ha bekräftat att jag har fattat svaret rätt. Det är också intressant med alla löften, som Jörn Svensson också var inne på. Det är väldigt lätt, i olika sammanhang när man skall svara på frågor från handikapporganisationer, att säga: Javisst, ni finns med i bilden här. Man håller vackra tal om att vi skall se till allesammans, men så blir det inte mycket mer av det. Jag är litet rädd för att vi nu är inne på en förhalningsväg. Jag har här en samling notiser från Perspektiv, de synskadades egen tidning, där man har tagit upp vissa delar av denna fråga. Karin Söder invigde ett hem uppe i Sävar, och då konstaterade hon klart att man måste se till de handikappades krav. Bengt Lindkvist frågade statsminister Fälldin om detta i ett sammanhang, och han svarade likadant: Visst skall vi se till att deras krav beaktas framöver. Det är en av de viktigaste frågorna under 1980-talet som skall lösas. 1980-talet sträcker sig rätt långt, och jag hoppas att detta skall ske i början av 1980-talet. Likaledes har statsrådet Ola Ullsten svarat på frågor och varit lika positiv, och det gäller även moderaten Elisabet Holm. Med andra ord: alla ansvariga av hög dignitet har på direkta frågor varit positiva och sagt att denna fråga skall lösas, och likväl förhalas det hela. Jag förstår Synskadades riksförbund, de unga synskadade och de äldre hemma i sin ensamhet att de nu börjar förtvivla och inte tror på löften mer. Det skulle vara väldigt skönt om vi kunde få ett svar här, att man prioriterar de här tingen, att man verkligen från regeringens sida skall försöka skynda på att lösa frågorna. Kan vi inte få detta svar mera konkret av statsrådet, att vi nu samtliga hjälps åt?

Herr talman! Låt mig med anledning av statsrådets replik ställa några följdfrågor. För det första: Kan jag tolka statsrådet så att den rädsla som man inom en viss dagstidning i Sverige har för att det nuvarande stödet skall upphöra inte är motiverad? Efter vad jag förstår åtnjuter denna tidning ett maximalt stöd med medel ur arvsfonden. Kommer tidningen att få detta stöd eller annat motsvarande stöd även i fortsättningen? Är det så eller är det inte så? För det andra: Karin Söder säger i den vanliga politikerstilen att frågan skall lösas på bästa möjliga sätt, och i nästa andedrag säger hon att det hon anser vara bästa möjliga sätt är att taltidningarna skall finansieras genom högre avgifter för andra prenumeranter. Och detta hade väl låtit sig göra under något andra omständigheter än de nuvarande, för nu är det ju så att dagstidningarna här i landet har en ekonomi som knappast möjliggör den typen av lösningar. Det är heller inte på det sättet som solidaritet skall utövas. Resurser skall tas från dem som har gott om pengar och ges till dem som har klenare resurser. Man skulle också kunna uttrycka det så att resurserna inte skall tas från den ena låglönegruppen och ges till den andra. Det är inte den sortens solidaritet det är fråga om. Statsrådet vet alltså att man inte kan gå på en självfinansieringsväg, och därmed kommer jag till min sista följdfråga. För det tredje: I valrörelsen 1979 lovade ni att under det kommande riksmötet, alltså det riksmöte som nu är avslutat, lösa frågan om de synskadades tillgång till taltidningar. Vore det då inte en renlighetsåtgärd att ni skrev till Synskadades riksförbund och talade om att ni inte menat ett dugg med det löfte ni gav i valrörelsen?

Herr talman! Som svar på Jörn Svenssons första fråga vill jag säga att vi har gjort mycket för att skynda på den fråga som vi här diskuterar. Ganska omedelbart efter regeringsskiftet förra året tillsattes exempelvis på utbildningsdepartementet en sakkunnig för att handlägga detta. Som jag sade lades direktiven för den utredningen fram innan rapporten från Synskadades riksförbund hade blivit publicerad. Vi har alltså vidtagit åtgärder så snabbt som det var möjligt för att uppfylla de löften som vi har givit i olika sammanhang. Den andra frågan gällde rädslan, som Jörn Svensson uttryckte det, hos en del tidningar för att stödet skulle upphöra. Det är ju fråga om en försöksverksamhet, och innan frågan i det här skedet är slutligt avgjord skall den försöksverksamheten få fortsätta. Den skall ju ligga till grund för utvärderingen. Men som jag tidigare svarade Lennart Bladh kan icke de pengar jag förfogar över genom arvsfonden utgå för kontinuerlig verksamhet. Det är den grund jag har att stå på när jag beviljar dessa medel. Så länge vi inte har löst frågan slutgiltigt får emellertid försöksverksamheten i de här tidningarna pågå. Vad slutligen gäller finansieringsfrågan vill jag säga att denna skall belysas i den utredning jag talat om. Resultatet skall sedan remissbehandlas, och därefter tar vi ställning till frågan om det behövs ytterligare stöd.

Herr talman! Man måste tolka dessa svar på det sättet att det löfte som ni gav i valrörelsen 1979 var ett löfte som ni från början visste att ni inte skulle kunna uppfylla. Det framstår som helt klart av de svar som här har lämnats. Mot den bakgrunden tycker jag att ni inte hade behövt ge det löftet. Det hade varit bra mycket hederligare. Sedan är det så att själva metodiken i handläggningen av den här frågan har lett till en förskjutning i tiden som är ytterligt otillfredsställande. Här står två frågor i blickpunkten. För det första finns det redan en teknik som de synskadades egna organisationer förordar. Det behöver inte vara så förfärligt mycket ytterligare utredande. För det andra säger ni att det hela skall lösas på självfinansieringens grund. Tycker statsrådet att detta är ett uttryck för social solidaritet? Det lilla belopp som det kan handla om för att göra ett mycket stort antal dagstidningar tillgängliga svarar faktiskt inte mot mer än 10 90 av de pengar som läggs ned på riksdagsflyttningen,
Herr talman! Statsrådet sade att regeringen verkligen påskyndat saken. Hon sade att det snabbt tillsattes en utredning och att arbetet sedan gått vidare. Det är alldeles riktigt. Det tillsattes mycket snart en utredning, men det tog nio månader innan direktiven lämnades. Snabbheten när det gällde beslutet var bra, men med direktiven tog det lång tid. Från de synskadades sida konstaterar man att det går att göra på detta sätt om avsikten är att förhala en fråga. När direktiven kom gällde det också bara halva finansieringen. Man räknade med egenfinansiering och sade ingenting om det statliga bidraget. Är 75 milj.kr. så mycket pengar när resultatet skulle bli att de synskadade i landet kunde få en egen daglig tidning? Jag tycker att detta skulle vara att visa något litet av den solidaritet som vi så ofta talar om. Jag hoppas att vi verkligen kan komma fram till att vi har råd med detta för de här människorna. Sedan har jag tolkat svaret så, att arbetet fortsätter och att man lugnt kan arbeta vidare på de tre tidningarna.
Herr talman! Beträffande snabbheten vill jag säga att den undersökning Synskadades riksförbund har arbetat med tillsammans med dagstidningarna var nödvändig också för att man skulle få ett underlag för direktiven. Rapporten kom, som jag nyss sade, inte förrän under hösten. Men redan tidigare hade man alltså direktiven färdiga. Jag tycker att detta vittnar om att regeringen inte vilar på hanen och vill förhala det hela. När det gäller frågan om vem som skall betala är det väl bra om det finns litet proportioner i debatten. Redan innan utredningen blev färdig med sitt arbete hade man ju räknat ut att prenumerationsavgifterna skulle behöva höjas med 5—10 kr. för att taltidningarna skulle kunna bli tillgängliga för de synskadade. Detta är också en gärd av solidaritet som jag tror man måste diskutera. Som jag sagt tidigare till Jörn Svensson, var vänlig lyssna: Vi utreder nu detta alternativ, sedan blir det en remissomgång. Då är jag övertygad om att handikappföreningar av olika slag, inte minst de synskadade själva, kommer med synpunkter. Därefter tar regeringen ställning.
Herr talman! En liten fråga. Det står: Utredningen om tidningarna skall utföras skyndsamt. Arbetet bör vara färdigt senast i början av år 1981. Hur skall ”i början” tolkas? Blir det i januari eller i februari?
Herr talman! Vi ser här återigen ett typiskt politikerförsök att komma undan saker och ting. Här hänvisar statsrådet till att det under remissomgången kanske kan komma synpunkter härifrån och därifrån som kan beaktas. Men hela utgångspunkten — och det gäller både vad ni säger här i dag och vad ni sagt tidigare — är ju att ni redan har bestämt er: det skall bli självfinansiering och inte något samhälleligt stöd på sikt till taltidningar för de synskadade. Det är ju detta som ni har bestämt er för. För formens skull har ni en remissomgång som ni kommer att strunta i — det märks ju tydligt på statsrådets attityd i dag. Ni har alltså bestämt er position och det är, enligt min mening, fråga om bristande samhällssolidaritet. Men när ni nu har gjort detta skulle ni i valrörelsen 1979 inte ha gett de synskadade något löfte. Vad ni nu gör er skyldiga till är löftesbryteri av grövsta sort.
Herr talman! Jörn Svenssons slutsatser får stå för hans egen räkning.
Herr talman! De kommer nog också att stå för de synskadades räkning. Jag beklagar att statsrådet inte kan ge ett klart svar på huruvida det var rätt av centerpartiet att i valrörelsen 1979 ge det löftet eller ej. Jag tycker att statsrådets svar också får stå för egen räkning. Skillnaden mellan svaret i dag och löftet som ni gav de synskadade under valrörelsen är mycket tydlig.

Herr talman! Marie-Ann Johansson har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att förändra bestämmelserna om rätt till ledighet för vård av sjukt barn, så att de gäller lika för olika samlevnadsformer. Frågan om föräldrabegreppet inom föräldraförsäkringen har behandlats av familjestödsutredningen i betänkandet SOU 1978:39. Enligt utredningens mening fanns det inte skäl att ändra det gällande föräldrabegreppet inom försäkringen så att sammanboende utan gemensamma barn skulle jämställas med makar i ersättningshänseende. Utredningens uppfattning delades av regeringen när denna fråga behandlades i proposition 1978/79:168, där förslag till nuvarande ersättningsregler vid vård av sjukt barn lades fram. Vid riksdagsbehandlingen av propositionen anslöt sig även riksdagen till denna uppfattning och avslog en motion med förslag om en sådan ändring som efterlyses i Marie-Ann Johanssons fråga. Jag är av samma uppfattning som familjestödsutredningen och senare även riksdagen och har därför inte funnit anledning att föreslå några förändringar i gällande bestämmelser.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga, men jag kan inte säga att jag är nöjd med det. Min fråga behandlar rätten att vara hemma för vård av sjukt barn. På bara några år har de här möjligheterna att vara ledig införts och rätten till ledighet har också utvidgats, så att föräldrarna nu har rätt att vara hemma i maximalt 60 dagar om året för vård av sjukt barn. Det tycker vi i vårt parti är bra, och vi är mycket positivt inställda till de här formerna. Bra är förstås också att denna rätt gäller båda föräldrarna. Men det finns en brist i dessa bestämmelser. Om en kvinna och en man bor tillsammans och en av dem har barn kan alltså enbart föräldern utnyttja denna rätt att stanna hemma. Är däremot mannen och kvinnan gifta med varandra har båda rätt att utnyttja möjligheten att vara hemma. Vi anser att de här skillnaderna i rättigheter är ytterst otillfredsställande. Den här typen av boendeförhållanden, där en man och en kvinna bor tillsammans med barn som inte båda är föräldrar till, blir också allt vanligare, och långt ifrån alla väljer att gifta sig med varandra. Jag tycker inte heller att de skall behöva göra det för att få möjlighet att, på det sätt som passar resp. familj, ordna omsorgen om barnen när de är sjuka. Det är än så länge också vanligast vid skilsmässor att kvinnorna får vårdnaden om barnen, och i den form av familjebildning som jag nämnde är det alltså mannen som oftast hindras från att stanna hemma för vård av sjukt barn. Den här regeringen har flera gånger betonat att männen måste ta ett större ansvar för barnen. Karin Andersson nämnde detta i sitt tal på kvinnokonferensen i Köpenhamn, och man kan då ställa frågan om regeringens företrädare enbart avser biologiska fäder i detta sitt tal om mannens ökade ansvar för barnen. Om det är regeringens uppfattning tycker jag att det är förvånande. Jag har ställt min fråga efter det att jag har haft kontakt med en kvinna som har varit just i den här situationen och vars sammanboende inte fick möjlighet att stanna hemma i stället för henne, även om det hade varit bäst för den familjen just då. Hon hade kontaktat socialdepartementet och fått rådet: Gift er! Jag tycker att jag inte i svaret har fått några sakliga motiveringar av statsrådet till att det är så här. Det skulle vara intressant att höra varför denna skillnad finns. Blir man lämpligare att vårda ett sjukt barn om man är gift med barnets förälder i stället för bara sammanboende? Eller är man mindre pålitlig om man sammanbor? Vilka är sakskälen? Jag hoppas att socialministern vill utveckla vad det är för tankegångar bakom de regler som finns.
Herr talman! Jag är också medveten om att situationer som dem Marie-Ann Johansson redovisade kan uppkomma. När vi, hittills i varje fall, inte har kunnat tillmötesgå de här önskemålen, är det inte fråga om personers lämplighet, utan det är fråga om hur vi betraktar föräldrabegreppet inom föräldraförsäkringens ram. Det har också varit bakgrunden till de ställningstaganden som riksdagen har gjort i detta hänseende. Det var en motion som var anledningen till att familjestödsutredningen tog upp denna fråga. Man konstaterade då inom utredningen — det är den uppfattning jag också har— att det måste finnas starka skäl innan man bryter upp det enhetliga föräldrabegrepp som man nu har inom föräldraförsäkringens ram, inom socialförsäkringen och skattelagstiftningen som helhet. Arbetet skulle bli ganska komplicerat för försäkringskassor m.fl. De skulle ställas inför mycket besvärliga avgöranden när det gäller olika samboendeformer och vilken grupp som skulle räknas till de samboende när det gäller föräldraförsäkringens regler. Det är detta som varit bakgrunden till att vi inte har kunnat föreslå några ändringar i detta avseende — alltså försäkringskassornas möjligheter att bedöma om ett faktiskt samboendeförhållande föreligger som kan jämställas med föräldraskap. Jag vill emellertid erinra om att vi har tillsatt en utredning som skall göra en allmän översyn av alla de olika regler som gäller inom föräldraförsäkringens ram. Det kan vara en upplysning värd att notera i detta sammanhang.

Herr talman! För att börja med den sista delen av statsrådets inlägg så har jag fått den uppfattningen att nämnda utredning snarare skall se över alla de här ledigheterna som man är mycket irriterad över bl.a. på arbetsgivarhåll. Såvitt jag förstår skall utredningen inte utvidga någonting. Men mitt förslag är att man skall utvidga möjligheterna att vara hemma för vård av sjukt barn till att också gälla den som sammanbor med barnets förälder. Jag tycker inte jag fick svar på min fråga om vilka skäl som ligger bakom den olika behandlingen av gifta och samboende, annat än att det är bedömningssvårigheter. Enligt min mening måste det gå att göra dessa bedömningar. Sådana här samboende jämställs ju med gifta i andra fall, exempelvis i skattehänseende. Man gör ju i sina självdeklarationer också markering om man sammanbor under äktenskapliga former. Jag tycker därför att det inte borde vara så svårt. Jag var medveten om att det kan bli gränsdragningar, t.ex. när det gäller familjer där man bor i kollektiv. Min avsikt var inte att dessa grupper också skulle få den rätt det här är fråga om, utan min avsikt var att man inte som nu skall skilja mellan sammanboende och gifta, att vi skulle kunna få bort den gränsen, som enligt min uppfattning är mycket ologisk. Låt mig slutligen hoppas att Karin Söders förbehåll ”hittills i varje fall” ger en liten vink om att man ändå kan titta på de här bestämmelserna och försöka ändra dem i framtiden, så att denna orättvisa kommer bort.

Herr talman! Mårten Werner har frågat mig om jag avser att initiera en utredning om nytt dödsbegrepp. Det finns i dag inte någon juridisk definition av begreppet död. Det nuvarande dödsbegreppet knyts av tradition till att hjärtat har slutat att arbeta och att andningsverksamheten har upphört. Varken dödsbegrepp eller kriterier för att konstatera att döden inträtt finns sålunda fastslagna i lag. Frågan om att införa ett nytt dödsbegrepp — hjärndödsbegreppet — och om att legalisera detta har diskuterats i riksdagen vid åtskilliga tillfällen under senare år. Sålunda beslöt riksdagen år 1974 att hos regeringen hemställa att den skulle tillsätta en kommitté med uppgift att belysa problemställningar kring sjukvården i livets slutskede. I det utskottsbetänkande som låg till grund för riksdagens beslut konstaterade socialutskottet att frågan om att införa ett nytt dödsbegrepp var av utomordentligt stor betydelse ur rättslig synpunkt och även påverkade villkoren för transplantationskirurgin. En förutsättning för att införa hjärndödsbegreppet var enligt utskottet inte bara att hjärndöd kan diagnostiseras med full säkerhet utan också att de med dödsbegreppet förknippade juridiska och etiska frågorna noga övervägts. Utgångspunkten för kommitténs arbete skulle enligt utskottet vara att vården ges ett sådant innehåll att allmänhetens förtroende för sjukvården inte rubbas. Med anledning härav tillsatte regeringen i november 1974 en kommitté med uppgift att utreda vissa frågor beträffande sjukvård i livets slutskede. Kommittén har i sitt huvudbetänkande I livets slutskede konstaterat att det varken av humanitära eller sjukvårdsmässiga skäl eller av hänsyn till transplantationskirurgins intressen är motiverat att införa lagreglering av ett nytt dödsbegrepp eller av kriterierna för ett sådant. Frågan om att införa ett nytt dödsbegrepp är komplicerad och bör enligt min mening bedömas fristående från det i och för sig legitima intresset att kunna utnyttja olika organ för transplantation. Som utskottet anförde i sitt betänkande 1974:31 är det väsentligt att allmänhetens förtroende för sjukvården inte rubbas. Jag är därför inte nu beredd att förorda någon ändring av det dödsbegrepp som har tillämpats sedan gammalt. Jag kan här nämna att kommittén inom kort kommer att i ett särskilt betänkande behandla frågor om hur behovet av vitala organ för transplantationsverksamhet skall kunna tillgodoses. Någon ny utredning i ämnet anser jag för min del inte nödvändig.

Herr talman! Jag ber att få tacka sjukvårdsministern för hennes resumé över vad som har skett i det här ärendet tidigare. Det är fakta som inte är mig obekanta. I svaret hänvisades avslutningsvis till den kommitté som fortsätter att arbeta och som skall utreda transplantationsfrågorna — som om där skulle komma fram någonting nytt vad gäller dödsbegreppet! Det gör det ju inte. Samma kommitté har redan sagt sitt och avvisat kravet på ett nytt dödsbegrepphjärndödsbegreppet —så därifrån är ingenting nytt att vänta. — Det är fortfarande Bror Rexeds ande som svävar över vattnen, förstår jag. Här gäller det nog att tänka till själv, och Elisabet Holm, som är en klok och djärv kvinna, skulle väl kunna ta några initiativ. Jag vill minnas att jag i en TV-intervju härförleden såg att sjukvårdsministern hade vissa sympatier för att införa ett nytt dödsbegrepp men ansåg att vi borde skynda långsamt. Men skyndat långsamt har vi verkligen gjort —i tio år —, om man kan använda verbet skynda i ett sådant sammanhang. I varje fall har vi lyckats komma efter alla andra europeiska länder i den här frågan, vilket är besvärande. Vi har ett internationellt utbyte med forskare, i synnerhet mellan medicinare och kirurger, där forskarna tyvärr arbetar under olika förutsättningar, beroende på i vilket land de har sin verksamhet. Vi kan väl inte heller, Elisabet Holm, fortsätta att göra så som man har gjort i Sockholms läns landsting, där man voterat om huruvida en patient skulle få chansen att överleva eller ej! Det måste ju vara oerhört besvärande för dem som därvid råkar rösta ”fel” när de sedan får se facit. Det är helt otillfredsställande att en patient som inte lagligen kan undergå ett hjärtbyte här i landet av en myndighet remitteras till ett sjukhus på utrikes ort. Skulle man tillämpa en sådan rättsordning på andra områden, skulle det te sig rent skrämmande. Det finns emellertid ett ord i hela den här skrivningen som är hoppfullt, och det är det lilla ordet ”nu”: ”Jag är därför inte nu beredd att förorda någon ändring av det dödsbegrepp som har tillämpats sedan gammalt.” Det öppnar för en klok människa ett litet fönster. Men, fru sjukvårdsministern, är det inte en besvärande ordning att man skall behöva sitta och votera om människors överlevnad?

Herr talman! Jag är, Mårten Werner, rädd för att jag kanske blir litet tjatig. Jag tycker nämligen inte att den här frågan är så förfärligt enkel. Det handlar inte enbart om huruvida man skall votera om en människas chans att överleva eller inte. Frågan om hjärndöd eller hjärtdöd kan te sig enkel ur juridisk och även ur medicinsk synpunkt. Jag kan hitta många som jag tror bärande medicinska skäl för att övergå till begreppet hjärndöd i stället för hjärtdöd. Men det finns en annan dimension i den här problematiken, som man inte kan bortse från. Jag vill än en gång understryka vikten av att sjuka människor och deras anhöriga kan känna förtroende för sjukvården och den personal som arbetar där. Det gäller alldeles särskilt svårt sjuka patienter med osäker prognos. Vi har en högtstående sjukvård här i landet, som åtnjuter internationellt anseende, och vi har en väl utbildad personal. Sjukvårdens resurser står till förfogande för alla, oberoende av ekonomiska eller sociala förhållanden. Det är mycket väl utbildade etiska normer som karakteriserar sjukvården, och dessa normer måste vi slå vakt om. Det är alldeles klart att det förekommer fall med totalt och oåterkalleligt bortfall av hjärnfunktionerna, fall där det inte tjänar någonting till att sätta in alla tekniska hjälpmedel som sjukhusen numera förfogar över. Socialstyrelsen har därför utfärdat ett särskilt cirkulär som innebär att läkare kan avstå från viss behandling i sådana fall. Det är, tycker jag, ganska olyckligt och i viss mån motbjudande att koppla samman frågan om ett nytt dödsbegrepp med den mycket sofistikerade transplantationskirurgins behov av organ. Jag har den uppfattningen att hjärtdödsbegreppet är djupt förankrat hos människorna, så djupt förankrat att det skulle uppfattas som en allvarlig kränkning av integriteten, om begreppet hjärndöd infördes. Vi måste ta hänsyn till människors etiska uppfattning på detta område. Även om vi hade haft ett hjärndödsbegrepp här i Sverige, hade voteringen i Stockholms län landsting kanske ändå inte blivit obehövlig. Det är inte alls självklart att vi kan ha en hjärttransplantationskirurgi här i Sverige. Vårt befolkningsunderlag är för litet för sådana ingrepp. I Amerika har man 40 miljoner människor som underlag för hjärttransplantationer. Vi är 7 å 8 miljoner. Detta är en helt annan fråga.

Herr talman! Jag är helt medveten om att detta inte är någon enkel fråga — sannerligen icke. Det är därför jag anser att den behöver utredas mycket seriöst. Detta är inte något plötsligt infall som jag har fått, utan jag har arbetat med de här tingen sedan början av 1970-talet. Jag tycker att sjukvårdsministern något bagatelliserar transplantations möjligheterna, trots att liv och död kan hänga på dessa. Vi vet att läkarnas möjligheter att få tillgång till organ är starkt kopplade till hjärndödsbegreppet. Statsrådet Holm säger att detta skulle kunna verka stötande på människor. Det tror jag det, när sjukvårdsministern avvisar tanken, även om jag liksom har på känn att sjukvårdsministern skulle hälsa en förändring välkommen. Här måste man ge information till människorna. Är hjärnan oåterkalleligt död, måste livet också ha förlorat sin mening. Men den döde kan få den fantastiska uppgiften att ge liv åt en medmänniska genom de organ som man kan ta fram. Sedan är detta förvisso inte bara en fråga om transplantation, utan det gäller också frågan om en värdig död — det gör det ju faktiskt. Vi får f. n. i livets slutskede inte bestämma tidpunkten för vår död. Jag tycker dock att detta vore rimligt. Den sista stackars biten av denna tillvaro, min kropp, har nämligen ingen annan någon inteckning i.

Herr talman! Mårten Werner tar upp frågan om en värdig död. Jag delar uppfattningen att vi bör har rätt till en värdig död. Jag tycker också att det av mig nyss oberopade cirkuläret från socialstyrelsen ger möjlighet att avbryta behandlingen där livet enligt hjärndödsbegreppet har flytt eller där insatser icke längre leder till någon nytta. Det kan garantera oss en värdig död. Det blir ändå til syvende og sidst läkarens förmåga att bedöma detta som avgör om döden skall betraktas som värdig. Mårten Werner, som är präst, har förmodligen åtskilliga gånger träffat anhöriga till personer som oåterkalleligen är medvetslösa och kan betraktas som hjärndöda. Jag förmodar att de anhöriga då har uttryckt situationen ungefär på följande sätt: Det vore skönt för honom om han fick dö eller om han fick sluta. De säger inte: ”Han är död”, utan de uttrycker en önskan om att han skall få dö. Jag menar att detta är ett uttryck för att människor kopplar uppfattningen om dödens inträde så intimt till hjärtdödsbegreppet att man inte utan långvarig diskussion i samhället kan införa ett nytt begrepp, nämligen hjärndödsbegreppet. Det är alldeles klart att vi behöver information på detta område. Jag tror att början till en debatt om detta har uppstått i samband med den aktuella transplantationen av ett hjärta, men jag menar att det är nödvändigt att ge ytterligare tid för denna debatt.
Herr talman! Sjukvårdsministern tar upp möjligheten för läkarna att avbryta behandlingen i enlighet med det famösa cirkuläret av 1973 från socialstyrelsen, men det är verkligen ett dunkelt och luddigt aktstycke. Tänk vilken ledning för en läkare! Han kan ingripa för att avbryta behandlingen, men vilken risk löper han inte. Om det är så som sjukvårdsministern sade riskerar han att få de anhöriga mot sig, bli anmäld osv. Jag tycker att man skall ge läkaren det stöd som klara linjer i definitionen av vad som är liv och vad som är död innebär. Det är inte alls något märkligt i ett sådant avgörande när vi en gång fått säkra indikationer på hjärndöd. Det som sjukvårdsministern vidare sade om de anhörigas reaktion tycker jagär ett argument för min tes om hjärndöden.

Herr talman! Bertil Zachrisson har frågat mig dels om jag är beredd att tillsätta en opartisk kommission för att kartlägga den senaste tidens järnvägsolyckor och föreslå skärpta säkerhetsåtgärder, dels om regeringen är beredd att i den kommande budgetpropositionen redovisa en konkret plan för SJ:s framtida långsiktiga behov av personal och materiella investeringar. Sven Henricsson har frågat mig om jag avser att låta närmare undersöka om resurserna för översyn och underhåll av SJ:s rullande materiel är tillräckliga och om översynen och underhållet fungerar på ett ur säkerhetssynpunkt betryggande sätt. Eftersom interpellanterna tar upp i huvudsak samma områden, nämligen säkerheten vid SJ och SJ:s investeringar, har jag valt att besvara interpellationerna i ett sammanhang. Låt mig börja med investeringarna. SJ befinner sig i dag i en besvärlig ekonomisk situation som kräver snabba åtgärder både från SJ:s och statens sida för att vi skall kunna bibehålla järnvägen som ett konkurrenskraftigt transportmedel i framtiden. I höstens besparingsproposition ingår därför en särskild strukturplan för SJ, som syftar till att effektivisera järnvägstrafiken och därmed förbättra SJ:s ekonomi. I planen behandlas investeringsbehov, rationaliseringar och prissättningen. De kraftiga trafikökningarna under senare tid har medfört problem för SJ på bl.a. servicesidan. Det besvärliga läget beror emellertid också på att SJ tidigare år inte fått tillräckligt med investeringsmedel, vilket har gått ut över standarden på både fasta anläggningar och rullande materiel. I strukturplanen anger regeringen därför som planeringsram en ökning av SJ:s totala investeringar i reala termer om 5 90 per år under den närmaste femårsperioden. Genom denna historiskt sett höga ambitionsnivå räknar jag med att de investeringar som SJ vill genomföra i allt väsentligt också kan genomföras. Det blir naturligtvis nödvändigt med en viss omprioritering, och jag håller med Bertil Zachrisson om att detta bör vara möjligt. De säkerhetsinveste ringar som behövs enligt SJ skall under alla förhållanden genomföras. Det slås också fast i strukturplanen. Jag avser att följa upp strukturplanen i nästa års budgetproposition genom att närmare ta upp behovet av investeringsmedel inom olika områden, bl.a. medel för inköp av lok och vagnar. Genom strukturplanen och den planerade redovisningen i budgetpropositionen ges SJ för första gången förutsättningar att långsiktigt planera sina investeringar. Det gäller både omfattningen och inriktningen på investeringarna. Behovet av personal vid SJ är givetvis en fråga som mycket nära sammanhänger med investeringarna. För att förbättra ekonomin krävs att SJ satsar tillräckliga resurser för att införa personalbesparande teknik. Härigenom bör SJ:s totala personalstyrka på sikt kunna hållas nere. Jag är väl medveten om att SJ, bl.a. som en följd av lågprissatsningen och de stora pensionsavgångarna, f. n. har ett stort behov av nyrekrytering som måste tillgodoses. Som jag tidigare förklarat för Sven Henricsson här i riksdagen är behovet av personal en fråga som SJ avgör på egen hand. Jag förutsätter naturligtvis att SJ anställer den personal som behövs för olika ändamål. Översyn och underhåll av SJ:s vagnpark sker enligt en fastställd ordning med bestämda intervaller och efter bestämda regler. Att verkstadssituationenf. n. är ansträngd innebär alltså i sig ingen säkerhetsrisk. Däremot får det konsekvenser ur servicesynpunkt genom att en del lok och vagnar står stilla. Eftersom SJ har ansvar för att erforderliga resurser finns och att de fungerar förutsätter jag att SJ gör vad som behövs för att snarast möjligt undanröja de problem som otvivelaktigt finns. Jag har också efter de ganska många kontakter som jag har haft med SJ:s ledning inte minst i höst all anledning att tro att SJ i hög grad kommer att arbeta för och koncentrera sig på detta. När det gäller frågan om en olyckskommission vill jag klargöra att SJ sedan länge regelmässigt gör omfattande utredningar efter varje inträffad olyckshändelse. Utredningarna görs framför allt för att fastställa olycksorsaken och för att man därmed skall kunna vidta åtgärder i förebyggande syfte. Om en olycka medför svårare personskador eller dödsfall gör även polisen en parallell utredning. Vid svårare olyckor brukar även personalorganisationerna följa utredningsarbetet. Dessutom tillkallas vid allvarliga händelser kvalificerade tekniker och vetenskapsmän för att göra egna utredningar. Man kan jämföra denna metodik med förhållandena inom andra områden av min sektor. Allvarligare luftfartsolyckor utreds således av den fristående statens haverikommission och sjöolyckor av särskilt förordnade kommissioner. Efter att ha blivit informerad om utredningsarbetet efter den senaste tidens svåra olyckor vid SJ är det min uppfattning att det nuvarande utredningsförfarandet är bra och att olycksorsakerna belyses på ett allsidigt sätt. Jag tror också att man härigenom får förutsättningar för att vidta de förebyggande åtgärder som krävs.

Nr 13 Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Torsdagen den Under de senaste årtiondena har järnvägen avrustats. Under denna tid 23 oktober 1980 expanderade bilismen, och man började t.o.m. mer och mer tala om. LL tvåbilshushållet som en framtida normal företeelse. Kommunikationsminis Om ökad säkerhet tern talade på den tiden om att järnvägen förhoppningsvis skulle konkurrera = för tågtrafiken med den s.k. andrabilen. Medan järnvägens investeringar hölls tillbaka satsades direkt och indirekt miljardbelopp på bilismen och vägtrafiken. Nu har ju inte utvecklingen blivit precis den som prognosmakarna trodde. Järnvägen har på nytt blivit aktuell som transportmedel på ett alldeles särskilt sätt. I kommunikationsministerns svar utlovas nu en ökning av SJ:s totala investeringsvolym i reala termer om 5 20 per år under den närmaste femårsperioden.

SJ:s program slutar på över två miljarder för 1981/82, medan departementschefen synes förorda en S5-procentig höjning, räknad på anslaget för innevarande budgetår, vilket är 1 380 miljoner. Vad tyder då detta på? Jo, det tyder på att kraftiga prutningar kommer att föreslås av det av SJ enligt noggranna prognoser framräknade investeringsbehovet. Detta kan inte stämma med talet om att SJ i allt väsentligt skall få medel till de investeringar man vill genomföra. Gapet är alldeles för stort mellan SJ:s uttalade intentioner och departementschefens skrivning i sparplanen. Såväli interpellationssvaret som i dens.k. sparplanen — bil. 5, s. 10—talar kommunikationsministern om bättre utnyttjande av personalen, återhållsam nyrekrytering och ett nedbringande av personalstyrkan. Man kan gott säga att detta tal väckt bestörtning hos stora delar av SJ:s personal. SJ tillhör de hårdast personalrationaliserade statliga företagen. Exempelvis var personalstyrkan 74 000 år 1951. 1979 hade den praktiskt taget halverats — den var då nere i 38 000. Denna kraftiga personalminskning har hela tiden inneburit en höjning av personalens medelålder — nyrekryteringen har varit ingen alls eller minimal. I verkligheten har en mindre personalökning — på 300 personer — skett först det senaste året. Med den ryckighet som nu kännetecknar verksamheten forceras i viss mån rekrytering och utbildning, och detta samtidigt som järnvägen — mot prognosmakarnas beräkningar — fått rätt starkt ökade trafikuppgifter. Man kan beskriva situationen på många håll som krisartad. Materielen blir inte tillfredsställande utnyttjad. Det händer att hundratals lok står avställda med olika skador, samtidigt som många lok måste gå med nedsatt kapacitet på 89 grund av att någon skada inte hunnit åtgärdas — en av motorerna kan t.ex. vara avstängd. Det händer att omkring hundratalet personvagnar står oanvända under lång tid, trots att försök görs att öka reparationsinsatserna. Från personalhåll upplevs dessa stockningar som ett resultat av dålig planering och dålig organisation. Dessa brister tillsammans med ambitionen att minska personal, som man tror är vägen till bättre resultat, får alltså tvärtom negativa ekonomiska effekter med dåligt utnyttjande av kapital och klara tendenser till sämre kvalitet på servicen. Ett exempel härpå är den kroniskt dåliga tågföringen. Hälften av alla tåg är i dag försenade. Samstämmiga rapporter från människor som regelbundet reser med tåg visar att många resenärer överväger att använda sin bil eller försöka organisera samåkning. Folk som reser har nämligen för det mesta fasta tider att passa — man skall inträffa på sin arbetsplats, till ett sammanträde e.d. på en bestämd tidpunkt. Detta spolieras genom de ständiga förseningarna. Det kan i sin tur innebära att man börjar ifrågasätta det som har varit SJ:s kungsmärke, nämligen dess förmåga att hålla tågtiderna. Det har också vid en internationell jämförelse varit ett typiskt drag för de svenska järnvägarna. Tanken att SJ:s problem skulle bringas närmare en lösning genom att personalstyrkan minskas återfinns också i interpellationssvaret. Det är oroande. Även om kommunikationsministern säger — och han har sagt det tidigare till mig — att SJ själv får avgöra personalbehovet, är det ofrånkomligt att huvudmannens syn liksom tillgängliga anslag kommer att bli bestämmande för företagets personalpolitik. Eller är det inte meningen att SJ skall följa departementets intentioner? Var hamnar vi i så fall? Det finns alltså ett samband mellan strävan till personalbesparing och rationalisering och tendenserna till sänkta krav på säkerhet. Ett exempel är det utökade säkerhetsintervallet på vagnarna. Tidigare säkerhetssynades vagnarna var 60:e mil, men härom året utökades intervallet till 300 mil eller minst en gång per vecka. I tidningen Statsanställd nr 36 i september 1980 säger en reparatör vid Hagalund: ”Det blir ofta för ont om tid t.ex. vid förseningar. Ibland hinner tågen splittras före syn och då händer det att vi inte hittar dem. De går alltså ut osynade. Dessutom har det varit alldeles för stor personalomsättning i det här jobbet. Själv har jag jobbat här i fem år och är äldst i tjänsten. Och säkerhetssyn är inget som man lär sig i en handvändning.” Tillsammans med andra uppgifter bekräftar citatet att verkstadssituationen är ansträngd och att detta förhållande — i motsats till vad kommunikationsministern försöker göra gällande — tillsammans med brister i organisationen och en stark press på personal och materiel innebär ökade risker för säkerheten. Det finns vittnesmål om att påfrestningen och störningarna har medfört att såväl lokförare som tågklarerare ibland tvekar att gå till jobbet. Även sådana förhållanden i arbetet, som inte är direkt mätbara, kan självfallet vara negativa för säkerheten. En sak till vill jag nämna. SJ hade tidigare varje år en genomgång med all

för tågtrafiken Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Vi brukar normalt i den här kammaren vara litet återhållsamma med att diskutera de affärsdrivande verken och deras inre situation — av naturliga skäl, för vi har uppdragit åt dem att sköta sig själva efter vissa regler och riktlinjer. Men förhållandena vid statens järnvägar f. n. är av den karaktären att det är helt nödvändigt att parlamentet funderar över vilken järnvägspolitik vi är på väg att få. Jag är inte någon vän av starka ord i kammaren, men det finns skäl att ifrågasätta om inte SJ f. n. vansköts. Felet är inte SJ:s. Felet är i väldigt hög grad den ryckiga planering som har blivit följden av en utomordentligt dåligt genomtänkt investeringspolitik från statsmakternas sida under senare år. Det har varit en brist på långsiktig planering och också en nonchalans mot riksdagens fattade beslut som har gjort att järnvägen har hamnat i betydande svårigheter. SJ har f. n. alldeles uppenbart mycket stora bekymmer. Tidtabellerna kan inte hållas — det är en visa bland alla människor som reser f. n. Tåg ställs in i en oroväckande stor utsträckning. Allmänhetens förtroende för järnvägen är i dag inte vad det har varit, och det är anmärkningsvärt, för järnvägen har haft ett utomordentligt stort förtroende hos den resande allmänheten i Sverige. Det är inget tvivel om att järnvägen som säkert sätt att ta sig fram har haft en mycket stark ställning bland folk. Det är inte så i dag. De anställdas solidaritet sätts också på mycket hårda prov. De tvingas att använda lok och vagnar och att arbeta under pressande förhållanden på ett sådant sätt att det nöter på deras förmåga att leva upp till normala säkerhetskrav. Därför kommer också nu ständigt kritik från de anställda mot att det inte går att fylla de normala krav på tider och säkerhet som man har rätt att ställa. Alltihop det här gör att järnvägen snabbt kan råka in i en mycket allvarlig kris. Det är desto allvarligare därför att det inträffar samtidigt som det har skett en förnyelse av järnvägspolitiken som vi alla hälsar med stor tillfredsställelse. Lågprissatsningen har varit mycket föredömlig, men när järnvägen sedan inte har möjlighet att följa upp denna satsning med de investeringar som är nödvändiga, kan det innebära att vi får en så stark kritik mot järnvägen att resultatet blir det vi inte alls önskar. Nu säger kommunikationsministern i sitt svar — och han hänvisar till den proposition som f. n. ligger på riksdagens bord om besparingar — att SJ skall få möjlighet till en mera långsiktig investeringsverksamhet, t.o.m. en viss höjning av det reella innehållet i investeringarna. Det är i och för sig bra. Det har vi begärt länge, och det är skönt när syndare vaknar, även om de vaknar kl Det här står i bjärt strid mot den glättade förkunnelse som herr kommunikationsministern själv bestod oss med i budgetpropositionen så sent som i januari, då man gjorde mycket grova prutningar på SJ:s investeringsanslag. Då framförde vi i riksdagen krav på en annan ordning. De avslogs, men nu har man alltså bestämt sig för att ändå i viss mån gå SJ:s önskemål om en planerad investeringsverksamhet till mötes. Men detta är långt ifrån tillräckligt för att klara de utomordentliga bekymmer som SJ har. Hur bekymmersam situationen är framgår med mycket stor tydlighet av den tabell som det hedrar kommunikationsministern att han öppet redovisar i den besparingsproposition som riksdagen har fått. Tabellen visar att SJ fram till 1976 ungefär hade en hygglig balans när det gäller investering och intäkter. Man klarade sin ekonomi ganska hyggligt. Efter 1976 har SJ:s ekonomi praktiskt taget rasat ihop. I dag släpar SJ på en miljardförlust. Detta läge skall man ta sig ur, och det gör man naturligtvis inte med den typ av investeringspolitik som vi nu fått presenterad. Vi känner oro, inte minst efter vad kommunikationsministern säger i besparingspropositionen, att taxehöjningar skall bli den metod med vilken SJ skall ta sig ur denna situation. Man skall till en början leva upp till den borgliga regeringens enorma inflationstal, vilket innebär att vi har att vänta oss 12-15 96 i ökade biljettkostnader, men sedan skall man med taxehöjningar också hämta tillbaka miljardförlusten. Detta innebär taxehöjningar på 15-20 96 under åren framöver om man skall leva upp till kravet att SJ igen skall nå fram till en balans i sin ekonomi. Detta gör att man har anledning att känna utomordentlig oro för att SJ:s investeringsmöjligheter är allvarligt i fara.

SJ är i en kris, inte bara ur investeringssynpunkt. Personalsituationen är också utomordentligt besvärande. Lågprissatsningen genomfördes utan en genomtänkt personalpolitik. Regeringen lät det bara löpa, och nu erkänner kommunikationsministern själv att detta har skapat en sådan ryckighet i personalsituationen att man kanske får räkna med en extra utbildningskostnad på bortåt 100 milj.kr. för att klara det intag av ny personal som man nu helt plötsligt erkänt behov av. Detta är också ett exempel på den utomordentligt ryckiga planering som SJ har drabbats av under senare år. Det finns anledning att allvarligt kritisera den. Men ännu mera betänksam blir man när man tar del av den järnvägspolitiska förkunnelse som kommunikationsministern ibland framför utanför detta hus och som även antytts i den proposition vi har fått. Det finns en tendens att försöka gå ifrån riksdagens grundläggande trafikpolitiska beslut när det gäller järnvägen och driva tillbaka järnvägspolitiken till 1963 års trafikpolitik. Det sägs nämligen att investeringarna skall göras där det är mest lönsamt. Detta markeras utomordentligt kraftigt i den proposition som Nr 13 f.n. ligger på riksdagens bord. Torsdagen den Är detta den nya politiken, att satsa på de stora bärkraftiga linjerna, de 23 oktober 1980 stora serierna? Då vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på att detta =. innebär ett allvarligt avsteg ifrån det beslut som riksdagen har fattat om hur Om ökad säkerhet järnvägspolitiken i framtiden skall vara utformad.

Därför vill jag fråga: Är det regeringens avsikt att ändra det trafikpolitiska beslutet när det gäller järnvägspolitiken? Skall investeringarna inom SJ få en ny inriktning, eller står det trafikpolitiska beslutet när det gäller järnvägspolitiken fast? Det vore önskvärt att få ett svar här i kammaren. Så går jag över till den andra delen av min fråga, säkerhetssituationen vid SJ. Vi upplever f. n. att tågföringen är utomordentligt dålig. Den har nog aldrig varit så dålig som nu. Skälen är väldigt många till det. Det är en för hård rationalisering som har drivits. Det är brister i utbildningen av personalen. Det har införts data vid järnvägen utan att det gjorts tillräckliga försök därmed, inte minst på lokdatasidan — det är alldeles uppenbart en orsak till en del av besvären. Och det är en dåligt genomtänkt strukturrationalisering på underhållssidan. Det är ingen hemlighet att det varenda måndag finns en massa lok som helt enkelt är avställda därför att man skaffat sig en så underlig underhållsordning att loken bara står under veckoändarna utan att underhållet fungerar. Men det finns någonting ännu allvarligare, och det vill jag ställa en fråga om. Det sägs bland de anställda att det finns en utredning gjord om de nuvarande tågföringsproblemen vid SJ, men att resultatet av den utredningen är så skrämmande att man inte har vågat släppa ut den ens till de anställda. Det lär nämligen ha visat sig att de problem som man har med säkerheten och tågföringen är så svåra att man i dag inte riktigt vet hur man skall klara av dem. Jag vill helt enkelt fråga: Är det så? Finns det en sådan utredning gjord, som visar att situationen vid järnvägen verkligen är utomordentligt allvarlig — så allvarlig att inte ens de anställda får ta del av utredningen? Då är det | verkligen på tiden att sätta till en kommission som får gå igenom järnvägens förhållanden och som för allmänheten kan redovisa vad som är problemen. Då kan vi se problemen i ansiktet och ta konsekvenserna av dem. Kommunikationsministern går ganska lättsinnigt förbi detta. Men han verkar ändå ha litet dåligt samvete. Han hänvisar ju till den ordning som gäller på luftfartens och sjöfartens område. Där har vi enligt min mening utomordenligt bra förhållanden, som skapar förutsättningar för en opartisk genomgång av olyckor. Och det är viktigt ur alla möjliga synpunkter —t.ex. när det gäller förtroendet hos den resande allmänheten men naturligtvis 93 också för att komma till rätta med säkerhetsproblemen. SJ gör sina egna undersökningar av olyckorna. Det är klart att vi under perioder då järnvägen utvecklats mot stor säkerhet och då problemen ansetts vara små har kunnat acceptera en sådan ordning. Men nu är läget sådant att olyckorna har kommit mycket tätt. Det kan finnas många orsaker till det — jag vill inte uttala mig om det — men så har det de facto varit. Dessutom kan allmänheten uppenbarligen varje dag se att förhållandena vid SJ inte är bra: tågen går dåligt, tågen står, loken har problem, man måste skaffa vagnmateriel från utlandet, och allt möjligt annat. I ett sådant läge tror jag att det skulle vara utomordentligt bra, både för SJ och för den resande allmänheten, om vi fick möjlighet att opartiskt gå igenom förhållandena vid järnvägen. Jag tror också att det även ur framtidssynpunkt — vi skall förhoppningsvis utveckla järnvägen i den svenska trafikpolitiken — är nödvändigt med en opartisk granskning av olyckor av den här omfattningen som nu skett för att ge SJ möjligheter att opartiskt hävda sina intressen men också för att ge den resande allmänheten intrycket att de också i fortsättningen med förtroende kan åka med järnvägen. Jag vill alltså fortfarande hävda att det är ytterligt önskvärt att tillsätta en opartisk kommission.

Herr talman! Det finns oerhört mycket att säga och mycket vi skulle kunna diskutera, i både polemiskt och sakligt hänseende. Jag har i och för sig inte någon anledning att uppträda som en försvarsadvokat för statens järnvägar. Jag anser att vi alla kan konstatera — det gör även SJ:s ledning — att statens järnvägar i dag har klara problem, Det är angeläget att vi kommer till rätta med dem, och jag kan återge följande uttalande från SJ:s chef: Vad vi nu måste försöka göra är att i många avseenden lyfta oss själva i håret. SJ behöver naturligtvis hjälp med detta från statsmakterna, från både regering och riksdag. Vi behöver visa SJ förtroende och ge företaget möjlighet att klara dessa problem genom att ställa investeringsmedel till förfogande och ge möjligheter till en långsiktig planering. Vi kanske också kan hjälpa till genom att inte så ofta ge oss in i detaljdiskussioner om hur SJ bör skötas och, framför allt, genom att undvika att sprida rykten som inte är bekräftade. Jag skall, herr Zachrisson, villigt erkänna att jag inte känner till om det på SJ finns någon utredning om tågföringen. Men jag har svårt att föreställa mig annat än att det skadar SJ att sådana här rykten sprids. Det är min fasta förvissning att om det fanns någon sådan utredning, skulle SJ ha informerat kommunikationsministern. Och det har man alltså inte gjort. Det är så lätt att i ett land föra fram att det finns en hemlig undersökning och säga att det går rykten. När man förnekar sådana uppgifter finns det alltid kvar ett litet tvivel hos många. Vill vi — och jag tror faktiskt att det finns ärlig övertygelse hos alla ledamöter av Sveriges riksdag — komma till rätta med SJ:s problem och få till stånd förbättringar på alla områden, så är kanske inte ryktesspridning det Nr 13 bästa sättet. Torsdagen den Man kan diskutera om SJ har haft en riktig investeringspolitik. Jag tänker 23 oktober 1980 inte nu gå in i polemik med herr Zachrisson om tiden före 1976. Jag kan dock erinra mig att det i detta land fanns en mycket kraftfull kritik mot det sätt på Om ökad säkerhet vilket SJ sköttes under den socialdemokratiska regeringsperioden. Det för tågtrafiken framfördes kritik mot nedläggningen av järnvägar över hela landet, mot den ensidiga satsningen just på det lönsamma nätet och mot oviljan att över huvud taget diskutera i andra termer än lönsamhetstermer. Men vi skall erkänna att SJ då gick ihop — det är utan tvivel riktigt. Med den typen av politik gick SJ i och för sig ihop, men kritiken var mycket kompakt. Herr Zachrisson har rätt i att det ekonomiskt gick bättre, men politiskt gick det mycket sämre. När det gäller SJ:s investeringar delar jag egentligen den uppfattning som har framförts — det har varit en ganska ryckig politik. Därför finns det nu anledning att med viss tillfredsställelse konstatera att SJ i och med strukturplanen får en planeringsram för fem år framåt. Jag är medveten om att SJ inte har fått allt som företaget har begärt. Jag är också medveten om att herrarna Henricsson och Zachrisson relativt oberoende av vilken nivå regeringen hade lagt sig på hade sagt att SJ får för litet pengar. Jag kan även föreställa mig att om regeringen hade lagt sig något över SJ:s krav, hade herrarna sagt att SJ ännu inte har intagit den rätta attityden till det verkliga investeringsbehovet utan lever kvar i den gamla politiken och att regeringen därför på ett helt skamlöst sätt eftersatt det reella behovet för SJ:s investeringar. Nu har vi inte lagt oss litet över SJ:s krav, och därför använder ni en annan argumenteringsmodell. Den kanske är oppositionspolitiskt riktig — jag vet inte — men vi har gjort ett försök att bedöma vad som är rimlig nivå för SJ:s investeringar med hänsyn till att det är knappt med medel i landet. Jag vill, som sagt, att SJ skall ha frihet att investera och inte behöva skära ned sina investeringsmedel i en avvägning mot exempelvis driftutgifter på socialbudgeten. Det är ju en totalt sett begränsad volym pengar vi har att investera. Och om vi, herr Henricsson, gör en jämförelse på tio års sikt, så skiljer det 4 miljarder mellan SJ:s och regeringens bedömning, Det är alltså på tio års sikt, och det är svårt att förutse vad som kan hända efter t, ex. de första fem åren. Så gäller exempelvis 1,5 miljarder av summan i SJ:s förslag höghastighetståg. Jag vet inte vad herrarna säger om det. Är ni beredda att med omedelbar verkan ta ställning och anse att det är en riktig prioritering för svensk del? Man kan säga att regeringen i huvudsak har lagt sig på SJ:s mellanalternativ. Jag håller med om att man alltid kan diskutera om man skall anslå mera pengar. Det är det lättaste sättet att göra det enkelt för sig. Men jag vill framhålla att det aldrig förr har hänt att SJ har givit en sådan här långsiktig plan och dessutom en hela tiden återkommande ökning. Jag hade inte förväntat mig några applåder. Det har vi inte heller fått från herrarna. Men man kunde märka att herr Zachrisson —- som emellanåt tar i oerhört och emellanåt något mindre — här tog i något mindre. 9 Låt oss också, vilket jag tycker att man skall göra, konstatera en annan sak. SJ har fått en 25-procentig ökning av persontrafiken. Det är ju persontrafiken som herrarna i dag i huvudsak har uppehållit sig vid, inte vid godstrafiken, trots att SJ där får två tredjedelar av inkomsterna. Det är alldeles riktigt att det i dag är många förseningar och att det är en av de saker som SJ har stora bekymmer med och som man just behöver lyfta sig i håret för. Det finns ett antal skäl till förseningarna. Man klarar inte av de korta uppehållen på stationerna därför att det är så många fler passagerare än det var förut. Det tar helt enkelt längre tid för passagerarna att komma på och av tåget än förut. Det är ett skäl. Den ökade trafiken över huvud taget är ett annat skäl. Ytterligare ett skäl är enkelspåren, på vilka förseningarna oftast uppkommer. Jag har tyckt när jag har rest att det kanske finns skäl att låta expresstågen som går på dubbelspår följa tidtabellen, och så får de tåg som kommer från anslutningsbanor och som är försenade vänta till nästa expresståg kommer. Det skulle mildra förseningarna högst avsevärt. Det skulle bli litet längre förseningar för dem som kommer från anslutningståg, men för SJ:s hela tågföring skulle det bli bättre. Det här är man inne på också inom statens järnvägar. Det är också helt klart att det är SJ som avgör sina driftutgifter och har att anställa personal, och man kan säga att det har varit ryckigt. Jag vet inte om det egentligen är så lätt att kritisera SJ för detta, herr Zachrisson. Jag har i och för sig ingen anledning att försvara SJ:s politik ett antal år tillbaka i tiden, men jag kan konstatera att det är rätt naturligt, när man nu har fått dels stora pensionsavgångar samtidigt, dels en 25-procentig ökning av persontrafiken. I det läget får man ett starkt behov av personal och av utbildning av personal. Jag tycker vi skall stödja SJ i dess försök att klara detta. Jag vill i och för sig inte att vi skall ha någon polemik, men jag är inte riktigt klar över vilka herr Zachrissons alternativ egentligen var. Vi har aldrig från regeringens sida sagt eller tänkt att man skulle gå tillbaka till 1973 års trafikpolitik. Vi har sagt att man skall försöka koncentrera sig på lönsamma investeringar, och med det menar vi bl.a. vagnar av olika slag. Godsvagnar, personvagnar, sovvagnar och ASEA-lok, främst elektriska lok, är vad SJ behöver. En annan sak är dubbelspår, exempelvis ett dubbelspår på västkusten. Det är sådana investeringar som är av vikt för SJ, och det är sådant jag tycker man skall koncentrera sig på. Jag vet inte om herr Zachrisson har en annan uppfattning — jag tror inte det. När det gäller taxehöjningarna kan jag konstatera att det är helt omöjligt för SJ, med det underskott man har, att klara en rimlig balans i ekonomin om man inte får höja taxorna. Och taxorna får ju i rätt hög grad höjas efter hur lönekostnaderna ökas i avtalsrörelserna. När de fackliga organisationerna går ut med sådana krav — vad händer i slutändan? Jo, det är klart att SJ måste betala sina löner. Och det finns två sätt att ta ut de lönerna på: Endera genom att underskottet ökar eller genom att man ökar priserna. Lågpriset ligger ändå fast, precis i relation till var det låg när det infördes, i förhållande till penningvärdet och penningvärdets fall. Jag drog slutsatsen att herr Zachrisson ansåg att man för att förbättra SJ:s ekonomi skulle öka investeringarna mer än vad regeringen vill men att man inte skulle göra det på de lönsamma Nr 13 investeringarna. Man skulle samtidigt undvika att höja taxan. Jag har svårt Torsdagen den att se hur de tre åtgärderna sammantaget ger en bättre ekonomi. Jag 23 oktober 1980 förutsätter därför att jag missförstod herr Zachrisson. Sedan gällde det frågan om förtroendet. När jag tittar tillbaka i statistiken Om ökad säkerhet konstaterar jag att det har varit allvarligare olyckspucklar för SJ än den vi för tågtrafiken haft nu. Åren 1961-1965 var en sådan allvarlig puckel. Men situationen är allvarlig nog. Jag skall ge ett exempel. Varje år dödas fler människor i korsningarna mellan järnväg och landsväg än vad det gör på tåg även ett sådant här för SJ olycksdrabbat år. Man kunde därför fråga varför det inte uppkommer fler frågor och påpekanden i riksdagen om det oerhört kraftfulla behovet av att få flera bevakade järnvägsövergångar. Man koncentrerar sig i stället på själva tågolyckorna. Om det är riktigt i sak är det svårt att bedöma. Jag vill bara påpeka för riksdagens ledamöter att det varje år — statistiskt sedan ett antal år tillbaka i tiden — omkommer dubbelt så många människor i korsningar mellan järnväg och landsväg som det gör ett sådant här olycksdrabbat år på tågen. Det är ett sätt att ingjuta förtroende för järnvägen att konstatera att olyckssituationen inte är svårare än så. Men den är svår nog ändå. Jag har väl klart och entydigt sagt att vad SJ anser att man behöver på säkerhetssidan skall man få. SJ har också när det gäller detta sagt att man har allt intresse man över huvud taget kan ha för att driva sina utredningar och göra allt för att det skall bli säkrare. Det ligger i SJ:s eget intresse. Sedan gällde det skillnaden mellan å ena sidan luftfart och sjöfart och å andra sidan SJ. Det är egentligen inte möjligt att jämföra med exempelvis en luftfartsolycka för ett internationellt flygbolag. Skulle bolaget göra undersökningen självt skulle situationen vara rätt svår — det har ju konkurrenter inom samma sektor. SJ konkurrerar däremot med andra typer av transportmedel. Från SJ:s sida har man sagt att man i och för sig inte motsätter sig en nyordning men att man tycker att man klarar utredningarna när det gäller säkerheten bra i dag. Jag är emellertid inte på något sätt bunden av SJ:s ställningstagande på den punkten, utan om det skulle visa sig att det är bättre med någon form av kommission i det här avseendet så är jag beredd att diskutera det.

Herr talman! Till att börja med vill jag återkomma till frågan om investeringarna. Visst kan man av ordalydelsen i sparplanen få intrycket att det finns en positiv inställning när det gäller en ökning av investeringarna, men det jag vände mig emot var påståendet i interpellationssvaret att SJ skall få i huvudsak det man begär för att klara sina investeringar. Det kan ju inte vara riktigt. SJ har ju — efter en noggrann analys av såväl den tänkta utvecklingen som behoven av utrustning — i sitt äskande begärt över 2 miljarder. Departementet skulle tydligen hamna på en summa av 1 380 milj.kr. plus de 5 procenten. Det rör sig alltså om en skillnad på så gott som en halv miljard. Att mot den bakgrunden göra gällande att SJ:s önskemål skulle ha 9” blivit tillgodosedda tycker jag är en klar överdrift. Detta får vi emellertid ägna mer uppmärksamhet i samband med diskussioner såväl om sparplanen som framöver också om budgetpropositionen. Här har också talats om problemet med att tågen måste stanna länge på stationerna. Det är i så fall en tidtabellsteknisk fråga. När trafikvolymen ökar på en viss sträcka måste man ju beakta detta i samband med att man beslutar om uppehållstiderna när det gäller de berörda stationerna. Man kan ju inte tillämpa samma uppehållstider när det är fråga om att bara någon enstaka person skall stiga på ett tåg som när det är fråga om att kanske hundra människor skall göra det. Man kan alltså inte anföra som argument att tågen måste stanna länge på stationerna, utan detta är snarare exempel på att inte heller tidtabellsplaneringen är tillfredsställande. Så till frågan om taxehöjningarna. Självfallet kan man inte vara principiell motståndare till alla justeringar av taxor, men när man använder detta instrument är det viktigt att också beakta de samhällsekonomiska effekterna av taxehöjningarna. Man får inte se det så ensidigt som jag tycker att man gör i sparplanen, att taxehöjningar ger ökade inkomster rent företagsekonomiskt. Det är också viktigt att ta hänsyn till vilka önskvärda eller icke önskvärda effekter som ett laborerande med taxorna kan få ur samhällsekonomisk synpunkt, när det gäller transportstrukturen m.m. Jag tycker det finns anledning att understryka vikten av att man beaktar också dessa synpunkter. Jag tycker mig nämligen märka i skrivningarna — Bertil Zachrisson sade att han hade uppfattat det på samma sätt — att man är på väg tillbaka till ett alltför ensidigt företagsekonomiskt synsätt. Vi bör i det här sammanhanget komma ihåg att den bärande huvudlinjen i det trafikpolitiska beslutet var att man skulle se till samhällsekonomin när det gällde trafikapparaten. Det finns mycket att säga, sade kommunikationsministern, och jag håller med honom. Säkert kommer de här frågorna att diskuteras i många turer. Jag skulle emellertid vilja framhålla ytterligare en sak som jag tycker är väldigt viktig, och det gäller personvagnsunderhållet och dess betydelse för servicen. Det kan inte vara positivt för SJ som företag eller för SJ:s anseende att personalen på biljettexpeditionerna ständigt måste försöka förklara för missnöjda kunder varför det inte finns möjlighet att ordna sov-, sitteller liggplatsbiljetter. Detta i sin tur har ett samband med att personvagnsunderhållet är otillfredsställande. Det kan inte vara bra att ha det på det viset, eftersom det slår emot ekonomin. Nu har man under årens lopp dragit in sådana här vagnreparatörstjänster på vissa stationer. Jag har ett exempel från Storlien. Dit ankommer det och därifrån avgår det ett ganska stort antal järnvägspersonvagnar. Där hade man tidigare en reparatör som gick igenom vagnarna just därför att det var en ändstation. Det ansågs vara en besparing när man drog in den reparatörstjänsten. Denna centralisering — denna strävan att förlägga allt till ett stort centrum där allt skall ske och där det skall finnas data m.m. — har sin gräns bortom vilken det inte längre är optimalt nyttigt för ett företag. Det vore bra om man modifierade systemet och återgick till kontroller punktvis ute på linjerna, som man hade tidigare. Det är i alla fall ett önskemål som uttalas av Nr 13 personalen. Torsdagen den Här finns det ytterligare en intressant aspekt, nämligen den att personalen 23 oktober 1980 gör gällande att man på ledande håll — från småpåvarna som man säger är = mycket obenägen att lyssna på önskemålen på verkstadsgolvet. Man villinte Om ökad säkerhet gärna ta upp den kritik som kommer nedifrån utan vill gärna styra och ställa för tågtrafiken själv. Man tror sig om att själv veta allt bäst. Detta är en mycket intressant fråga som kanske hör ihop med möjligheterna att effektivisera järnvägen.

Herr talman! Kommunikationsministern säger att han inte vill uppträda som försvarsadvokat för SJ. Det är naturligtvis inte i och för sig hans uppgift, men regeringens uppgift är att garantera att den järnvägsverksamhet som riksdagen har fastställt verkligen kan upprätthållas både ekonomiskt och säkerhetsmässigt sett. Jag ifrågasätter om detta verkligen sker. SJ skall inte lastas, ty SJ har, enligt min mening, nästan gjort ett reptrick inom de angivna ramarna. Det är tvivelaktigt om regeringen verkligen insett allvaret i den ekonomiska och trafikmässiga situation som SJ i dag befinner sig i. Det är alldeles riktigt att det har förts olika järnvägspolitik under olika perioder. Men en sak är alldeles klar: Det var tidigare konsekvens i sättet att se på hur järnvägen skulle användas inom de ekonomiska ramar som uppställdes. Man hade en stabil ekonomisk situation och en stabil järnvägsverksamhet. Man kan kritisera den politiska inriktningen — det kan jag hålla med om, och vi skall alla ta på oss ansvaret. Men det vi nu kritiserar är ju att ni försöker driva en sorts politik och en annan sorts ekonomi. Det måste finnas en överensstämmelse mellan järnvägspolitiken som den utformas och de ekonomiska förutsättningar som regeringen anger. I dag är det brist på konsekvens, och därför får vi den här olyckliga utvecklingen när det gäller järnvägen. Kommunikationsministern säger att man tänker öka investeringarna, och dessa skall då ökas på de lönsamma delarna. Alla tycker att detta är riktigt som allmänt principprogram. Men vad det handlar om beträffande SJ är ju att det finns så allvarligt eftersatta delar inom järnvägsverksamheten: brist på vagnar, både när det gäller godsoch personsidan, och brist på säkerhetsutrustning osv. Det är alldeles uppenbart att det är en eftersläntring när det gäller säkerhetsutrustningen på järnvägen. Korsningarna är bara en del av detta. Det är icke lönsamma investeringar så att säga i snäv företagsekonomisk mening, men det är nödvändiga investeringar för att se till att vi får en trygg järnväg. Därför måste investeringsverksamheten vid SJ läggas upp utifrån de förutsättningar som SJ har i dag, nämligen att man har så stora brister på praktiskt taget alla områden att man måste få en möjlighet att lägga ut investeringarna på ett sådant sätt att man kan garantera en trygg järnvägsutveckling. Det gäller alltså inte bara expresstågen eller de delar av nätet som är till synes mest lönsamma, utan också järnvägsverksamhet i alla de delar av landet där järnvägen har påtagit sig ett ansvar, och det är som sagt fråga om både personoch godstrafik. 99 Det är alltså inte fråga om huruvida det är för mycket eller för litet investeringar. Herr Adelsohn säger: Ja, man vet inte vad ni vill. Vill oppositionen ha mer pengar? Det är inte överbud det handlar om. Jag vill att SJ skall få sådana investeringsmöjligheter att SJ kan upprätthålla den trafik som vi har ansett att företaget skall upprätthålla. Det är det frågan gäller. Om det sedan är 5, 6 eller 7 96 är det ingen som vet i dagens läge, därför att planeringen är så slarvigt gjord, i varje fall som den redovisats för riksdagen, att det inte går att genomskåda detta. Men det viktiga är att trafiken kan upprätthållas och att investeringarna balanseras mot de krav på trafiken som man har rätt att ställa. Till sist frågan om kommissionen. I och för sig handlar det inte om huruvida man skall ha en kommission eller inte. Vad det handlar om är att återställa allmänhetens förtroende för SJ; förtroendet är rubbat i dag. Det kan vi tycka mer eller mindre illa om, men det är ett faktum att det i dag är så, och då skall man göra någonting åt det — för SJ:s skull och för den resande allmänhetens skull. Finns det nu en beredskap att pröva det här, så gör då det. Sätt till en sådan här kommission! Det handlar inte om politisk prestige på något håll, men jag tror att det är oerhört viktigt att återställa förtroendet. Jag har inget behov att sprida rykten, men det är så pass många uppgifter som i dag framför allt de anställda offentligen består med och som visar att situationen är allvarligare än vad man vet. Jag menar då att det finns anledning att se till att en opartisk kommission eller person får gå igenom detta och frankt inför allmänheten visa att vi tryggt kan åka på järnvägen.
Herr talman! Bara några mycket korta slutkommentarer. Det är väl så, herr Zachrisson, att regeringen har fastslagit att 5 96 är en rimlig volym som SJ har att planera efter för sina investeringar. Det är naturligtvis möjligt att det kunde ha varit både 4,5 och 5,5, men jag tror inte att man kan ha den sofistikerade nivån. Det här är i alla fall första gången som SJ får klara besked om vad företaget har att investera under ett antal år. Jag har ju sagt att man egentligen skulle ge affärsverken stor frihet, men i ett läge där det trots allt krävs rätt stora skattemedel i tillskott är det litet vanskligare att ge den friheten än om det vore så att vartenda öre som investeras var räntabelt och att det över huvud taget inte fanns något behov av beslut från riksdagens sida om tillskott av medel. Jag kan bara slutgiltigt säga att det är helt entydigt och klart att 1979 års beslut ligger fast och att strukturplanen bara är ett klarläggande av 1979 års beslut. Jag tycker att det kan vara angeläget att säga detta, så att herr Zachrisson får klart besked på den punkten. Vi skall inte blanda ihop de rent företagsekonomiska aspekterna med de samhällsekonomiska. Vill vi att SJ skall behålla olönsam trafik, så skall SJ också ha ersättning från statsverket för det. Vidare är det helt klart att affärsverksprincipen alltid har inneburit att man skall satsa på de mest lönsamma objekten. Till sist vill jag säga till herr Zachrisson att det i interpellationssvaret står: ”De säkerhetsinvesteringar som behövs enligt SJ skall under alla förhållanden genomföras.”
Herr talman! Tillåt mig anföra några ord angående säkerheten när det gäller spåren. Själva banan och spåret hör ju mycket nära ihop med säkerheten. Här har också skett kraftiga neddragningar av personal. En statistisk undersökning visar att i fjol angavs som orsak till 34 urspårningar just banan. Det är den högsta siffran på två decennier. Till saken hör att det var materielfel som var upphov till 36 urspåringar. Det är en ökning med 16 på två år. Jag är angelägen att understryka att det också i hög grad rör sig om kontrollen av spåren. Inte heller där får sparsamheten ta sig sådana uttryck att man äventyrar säkerheten. Sparsamheten, som i dessa dagar tydligen har blivit ett modeord och som ju innehåller ett positivt element, lanseras inte minst av regeringen. Men sparsamheten måste iakttas med förstånd — annars kan det bli haveri. Det kan gälla både tåg och regeringar.
Herr talman! Det är utomordentligt att kommunikationsministern bekräftar att 1979 års trafikpolitiska beslut ligger fast. Men jag vill då säga att den formulering som finns i sparpropositionen ger underlag för att fråga om det verkligen är sant. Där står nämligen: ”För att SJ:s ekonomiska mål skall kunna uppnås krävs att SJ:s resurser koncentreras till de mest lönsamma investeringarna.” Jag tycker det hade varit klokare om det stått att investeringarna måste koncentreras till de delar av SJ:s verksamhet som gör att de trafikpolitiska målen kan uppfyllas. Men vi kan ta ett konkret exempel. Riksdagen har fattat beslut om att de regionala trafikhuvudmännen nu skall gå igenom både SJ och trafiken i övrigt ute i regionerna. Vi får förhoppningsvis under de närmaste åren en växande kollektiv trafik ute i regionerna. Det kan komma att kräva betydande investeringar från SJ:s sida för att järnvägen skall kunna svara mot de krav och förväntningar som allmänheten ställer i de här regionerna. Det är inte alls säkert att det gäller de mest lönsamma delarna. Det ärinte expresstågen till exempelvis Göteborg det är fråga om. Men det är alldeles nödvändigt att SJ följer med i investeringsverksamheten på de avsnitten, om vi inte skall få ett stort gap mellan de krav som allmänheten ställer på SJ och de förutsättningar SJ har att möta de kraven. Därför är den formulering jag nyss citerade mycket olycklig. Men med det uttalande som kommunikationsministern i dag har gjort har han förtagit effekten av skrivningen i sparpropositionen.

Herr talman! Jörn Svensson har ställt följande frågor till mig. 1. Vilken är egentligen regeringens tekopolitik? 2. Vilka slutsatser drar statsministern av att ett enskilt statsråd framträtt i polemik mot riksdagens tekopolitiska riktlinjer? En livskraftig svensk tekoindustri har väsentlig betydelse både när det gäller sysselsättning och när det gäller försörjningsberedskap. På flera orter är beroendet av tekoindustrin stort. Regeringen är medveten om branschens problem och har fortlöpande vidtagit åtgärder för att underlätta en behövlig omställning. Det statliga tekostödet har ökat mycket kraftigt sedan 1976. Kostnaderna för de statliga stödåtgärderna uppgick budgetåret 1976 81 kan kostnaderna beräknas till drygt 500 milj.kr. Stödet till tekobranschen har alltså på några år nära åttadubblats. Den tekopolitik som förts under senare år har enligt min mening bidragit till stabilare förhållanden inom branschen än tidigare. Man skall emellertid inte blunda för att svensk tekoindustri också under 1980-talet kommer att möta omställningsproblem. Den fortsatta strukturomvandlingen måste ske under socialt acceptabla former. Regionalpolitiska och beredskapspolitiska aspekter måste också beaktas. Flera studier slutförs under hösten av olika statliga myndigheter som underlag för den fortsatta inriktningen av den statliga tekopolitiken. Den statliga tekodelegationen, där fackliga representanter och representanter för branschorganisationerna ingår, har nyligen lagt fram sina synpunkter. Näringsutskottet uttalade våren 1979 att ett långsiktigt mål för den statliga tekopolitiken borde vara att svensk tekoindustri skulle svara för 30 26 eller mer av den totala tillförseln av tekovaror. I uttalandet betonades att någon formell låsning till denna nivå dock inte borde komma i fråga . När det gäller produktionen har riksdagen vid tre tillfällen — 1978, 1979 och våren 1980 — angivit att den år 1978 gällande nivån i allt väsentligt skall bibehållas. Detta mål har också i stort uppnåtts. Äldrestödet infördes av trepartiregeringen budgetåret 1977/78 som en tillfällig arbetsmarknadspolitisk stödform. Bidragsformen var ursprungligen avsedd att gälla endast under år 1977, men har successivt förlängts. I maj 1979 uttalade riksdagen att äldrestödet eller något stöd med liknande innebörd borde utgå t.o.m. budgetåret 1981/82. Det är mot denna bakgrund rimligt att nu se över formerna för äldrestödet och andra stödåtgärder. Riksdagen uttalade sig också 1979 för att regeringen skulle se över formerna för stödet på tekoområdet. Ett omfattande beredningsarbete pågår f.n. Avsikten är att regeringens bedömningar skall redovisas i 1981 års budgetproposition. Eftersom något fullständigt beslutsunderlag ännu inte finns, vore det fel av mig att nu föregripa regeringens ställningstagande. Målen för tekopolitiken måste ses i förhållande till de konkurrensmässiga förutsättningar som finns att upprätthålla en viss produktionsnivå. Den grundläggande förutsättningen är härvid hur det svenska kostnadsläget utvecklas i förhållande till våra viktigaste konkurrentländer, dvs. främst EG och EFTA-området varifrån 70 26 av vår import av tekovaror kommer och dit närmare 90 26 av vår tekoexport går. Om en tillräcklig konkurrenskraft inte kan uppnås och målen skall vidmakthållas, återstår endast att tillgripa stödåtgärder och/eller handelspolitiska restriktioner. Utrymmet för sådana åtgärder är emellertid begränsat mot bakgrund av det statsfinansiella läget och de handelspolitiska åtagandena. När det gäller fråga nummer två i interpellationen finns det som Jörn Svensson mycket väl vet ett kollektivt ansvar för alla regeringsbeslut. Det parlamentariska systemet bygger på att regeringen följer de intentioner som kommer till uttryck i riksdagen. Det förbjuder naturligtvis inte enskilda statsråd — lika litet som enskilda riksdagsmän — att ibland pröva nya uppslag och idéer i den allmänna debatten.

Herr talman! Jag tackar för svaret. När det gäller båda frågorna är det tyvärr något dunkelt. Min fråga var: Vilken är regeringens tekopolitik? Med detta menade jag inte att statsministern behövde redogöra för innehållet som helhet i riksdagsbesluten 1978-1980 — även om det kanske var en fördel för protokollet och en artighet mot åhörarna att han gjorde det. Frågan avsåg i stället om regeringen står fast vid dessa beslut. Ett enskilt statsråd har ju, efter att dessa beslut fattats, offentligt uttalat en annan mening om en av kärnpunkterna i besluten. Den punkt där statsrådet Burenstam Linder yttrade en avvikande mening gäller alltså nivån på den inhemska produktionens andel. Riksdagen angav där 1979 en linje, en sorts riktmärke. Någon formell låsning till uttrycket 30 90 eller mer” gjordes visserligen inte, men det nämndes ändå som ett långsiktigt mål. Och att det nämndes på det sättet måste ju betyda att riksdagen inte ville tolerera att 30-procentsnivån konstant och långsiktigt alltmer underskreds. Vad Staffan Burenstam Linder gjorde var att förklara att denna riksdagens riktlinje numera saknade aktualitet. Däri består således skillnaden. Därför blir min fråga ännu en gång: Gäller riksdagens uttalande eller gäller Staffan Burenstam Linders uttalande i det här stycket såsom politik för regeringen? Det finns ju ändå en mycket klar skillnad mellan riksdagens attityd och Staffan Burenstam Linders attityd. Och det måste klarläggas på vilken sida regeringen står. Det tycks mig som om statsministern undviker att ställa denna fråga med den nödvändiga klarheten. Jag skall utveckla den synpunkten. Det finns nämligen ett annat offentligt uttalande, som är något märkligt i sammanhanget. Det gjordes för tre veckor sedan av ordföranden i tekodelegationen. Han hävdade att riksdagen aldrig beslutat om nivån 30 96. Han tolkar alltså det förhållandet att riksdagen inte beslöt om en formell låsning till nivån som att riksdagen ungefär inte har sagt någonting på den punkten. Det är tydligt att tekodelegationens ordförande med detta uttalande försöker täcka upp statsrådet Burenstam Linder. Men den tolkningen, som alltså givits av tekodelegationens ordförande, måste väl statsministern ändå medge är helt orimlig. Om ordföranden i tekodelegationen har rätt, så betyder det att riksdagen i sitt beslut har tagit in ett uttalande, som inte skulle ha någon som helst mening. Enligt honom skulle alltså uttalandet ha lika liten betydelse som om det över huvud taget inte hade stått där. Så är det självfallet inte. Vore det så, skulle riksdagen helt ha tigit på den punkten. När nu uttalandet står där har det naturligtvis en mening och en avsikt. När tekodelegationens ordförande vill sopa undan det och Staffan Burenstam Linder vill betrakta det som överspelat, så strider deras ståndpunkter mot riksdagens beslut. Och frågan går då i retur till regeringschefen: Är det hela regeringens åsikt att riksdagen inte menat någonting med vad den uttalat på punkten i fråga? Saken är emellertid illavarslande på ett annat sätt. Här står alltså ordföranden i den delegation som skall bedriva framtida textilpolitik i landet och hävdar att riksdagens uttalande ingenting betyder. Då kan man fråga sig: Vad är det för en textilpolitik som håller på att förberedas inom delegation och regering? Nu söker sig statsministern i sitt svar synbarligen en väg ut ur detta dilemma. Han säger att tekopolitiken måste ses i förhållande till konkurrenssituationen. Om det svenska kostnadsläget inte utvecklas tillfredsställande kan man inte heller upprätthålla målen, sådana de nu är satta — det är hans resonemang. Låt oss ta upp detta något. Har det hänt någonting i kostnadsläget som skulle motivera att man går ifrån riksdagens målinriktning? Det förefaller knappast så. Jag har med mig här i kammaren visst material, sammanställt av Svenska arbetsgivareföreningen. Även annat material finns att tillgå, men Arbetsgivareföreningens källor och bearbetningar är nog knappast av den arten att de söker framställa läget beträffande de svenska produktionsoch lönekostnaderna fördelaktigare än de är — det vet vi av erfarenhet. I detta material finns ingen hållpunkt för ett påstående att de svenska kostnaderna skulle ha utvecklats sämre än andra länders, tvärtom. Efter 1977 har produktiviteten i svensk industri stigit betydligt mer än i OECD-länderna i genomsnitt. Lönekostnaderna per producerad enhet har i Sverige stigit väsentligt mindre än i 14 konkurrentländer under denna för riksdagens tekobeslut och regeringens tekopolitik så vitala tid. Om kostnaderna verkligen slår igenom i prissystemet, om den svenska produktkvaliteten inte klart försämrats — vilket jag knappast tror att någon vill göra gällande — och om det inte finns några obehöriga inflytelser på handeln, då borde ju svensk tekoindustri ha hävdat sig. Om så inte är fallet, måste det med all trolighet bero på annat än konkurrenssituationen: på medvetet styrd inköpspolitik eller på manipulationer i handelspolitiken. Man kan i det sammanhanget göra en liten utvikning och fråga: Skall vi inte upprätthålla någon som helst skillnad mellan frihandel och handel med frizoner? En fri handel är eftersträvansvärd, och det har alltid varit en tradition i svensk arbetarrörelse att hålla på frihandeln. Men upprättandet av frizoner ute i världen, zoner där människorna utplundras å det grövsta, där lagligt skydd för utsugningen totalt saknas, där barnarbete är normala inslag, där det multinationella kapitalet tilltvingar sig en falsk konkurrenskraft genom otillbörliga skatteförmåner och annat — skall vi godta det? Skall vi låta import från sådana skamfläckar på världskartan slå ut svenska textilarbetate? Det vore inte helt ur vägen och inte heller utanför ämnet, om statsministern ville kommentera också dessa frågor. Så till svaret på min andra fråga i interpellationen. Här gör statsministern gällande att enskilt statsråd, liksom enskild riksdagsledamot, inte är förbjuden att ”ibland pröva nya uppslag och idéer i den allmänna debatten”. Det är i sanning ett märkligt svar. Det innehåller som jag ser det åtminstone två logiska fel. För det första råder ändå en avgörande skillnad mellan en riksdagsledamot och ett statsråd. En riksdagsledamot som tillhör ett regeringsparti kan naturligtvis i en enskild fråga offentligt yppa meningar som går emot regeringens utan att detta har någon konstitutionell aspekt eller blir till något problem inom regeringen. Men en medlem av regeringen, en minister, har en helt annan ställning. En minister kan inte framträda med en helt annan mening än den övriga regeringen om hur ett uttalande av riksdagen skall tolkas. Ministärens kollektiva ansvarighet gör detta omöjligt. För det andra: Statsrådet Burenstam Linder framförde inte i det här fallet sin åsikt som ett uppslag eller en idé. Han framförde den inte vid något enskilt samtal och inte heller vid något slutet seminarium, där man som minister kan tillåta sig att tala fritt. Han framförde den i ett offentligt politiskt tal. Och han framförde den inte som ett förslag eller en idé, framkastad för diskussionens skull, utan som en åsikt, som sin åsikt, om ett avsnitt i riksdagens beslut. Det är skillnad. Jag tycker mig förstå att statsministern genom att bagatellisera sin handelsministers uttalande vill undgå problemet. Men skall verkligen en statsminister tolerera att en minister från ett annat regeringsparti går ut på det sättet med en avvikande mening? Är det då inte statsministerns sak att förklara att regeringen står fast vid riksdagens beslut från 1979 på den här aktuella punkten? Statsministerns egna partivänner ute i tekobygderna skulle säkert uppskatta om han klart sade ifrån att här gäller hans ord och icke Staffan Burenstam Linders. Jag är tacksam om statsministern kan göra ett otvetydigt klarläggande i det här avseendet.
Herr talman! Tekoindustrin i Älvsborgs län har gamla traditioner och är särskilt i Sjuhäradsbygden av helt avgörande betydelse för sysselsättningen. Därför blev också oron stor i länet efter uttalanden och propåer om fortsatt nedskärning av svensk tekoindustri. Under perioden 1971-1975 minskade länets tekoindustri med 6 000 anställda, en minskning som fortgått i ökad takt under de senaste åren och kommer att fortsätta, om inte kraftiga åtgärder sätts in och sätts in snabbt. Det är att observera att den minskningen är större än minskningen när det gäller de svenska varven. Jag tycker att det behövs kraftiga åtgärder, importreglerande åtgärder, fortsatt samhällsstöd — exempelvis äldrestöd —, kapital för investeringar, ökad satsning på forskning och mer utbildning. Vidare behövs det en yrkesteknisk högskolelinje, helst i Borås som är tekocentrum i landet. Textilinstitutet i Borås bör inordnas i högskolan. Institutet har en unik utbildning och elever från hela Norden. Textilforskningen bör förläggas till Borås och samverkan bör ske mellan Provningsanstalten och SIFU. Den statliga tekoadministrationen måste ses över, och det måste bli inslag av lokal och regional förankring enligt det uttalande som riksdagen gjort med anledning av en centermotion. Tekodelegationen som nu har arbetat och avlämnat sitt betänkande har inte någon ledamot från Sjuhäradsbygden, den tekodominerade bygden. TCO-tjänstemännens synpunkter har inte heller kommit till uttryck i tekodelegationen. Enligt min mening behövs det också en ändring av upphandlingskungörelsen, så att offentlig upphandling av tekovaror kommer att gälla inhemsk tillverkning. Med tanke på försörjningsberedskapen är det, enligt min mening, nödvändigt att vi har en inhemsk tekoindustri. Det är mycket farligt om vi avindustrialiserar i vårt land, om teknik och kunnande försvinner. Vad gör vi då i en avspärrningssituation? Jag tycker det är bra att statsministern säger att en livskraftig svensk tekoindustri är av väsentlig betydelse när det gäller sysselsättning och försörjningsberedskap. I statsministerns svar noterar jag att stödet till teko har ökat från 65 milj.kr. 1976 81. Det behövs ett statligt stöd för att svensk teko skall kunna återvinna marknadsandelar, både inom landet och utom landet. Därför är det nödvändigt med stöd åt marknadsföring, exportsatsningar, utställningar och mässor. Vi har i dag en export på 2,5 miljarder kronor från tekoindustrin. Det är inte oväsentligt, och det är mer än den svenska malmen ger i exportintäkter. Låt mig jämföra 500 miljoner per år till tekoindustrin, som sysselsätter 35 000 personer, med det statsstöd som har utgått till varven — ca 15 miljarder kronor för 19 000 anställda. När det gäller att värna om Gen svenska tekoindustrin måste vi köpa svenskt, och jag gjorde den reflektionen att om varje svensk köper för 100 kr. av svensk teko innebär det 800 milj.kr. Det är inte så litet. Köper varje svensk för 500 kr. blir det miljardinkomster. Jag efterlyser också en annan attityd till industriarbetet och till tekoindustrin. Den måste komma på så sätt att tekoindustrin får ett bättre anseende, en bättre möjlighet att långtidsplanera, så att tekoindustrin kan ha en framtidstro och förutsättningar att överleva. För det behövs att skolorna har en utbildning inom teko, att arbetsförmedlingarna ser positivt på industrin och det behövs yrkesvägledare, som är väl insatta i tekoindustrins möjligheter. SIND talar i sin PM 1980:16 om ytterligare nedskärning av antalet tekoanställda med 10 000 på 1980-talet. Mot detta hävdar tekoföretagen att om riksdagens beslut efterlevs kommer teko de närmaste åren att behöva anställa 2 000 per år. Om vi hade en import på 75 20 i dag skulle teko klara sig, men f.n. är importen 85 96 — enligt tekoföretagen själva. Jag har en fråga till statsministern: Är regeringen beredd att satsa mer på kontroll av tekoimporten? — Det skulle innebära ett bra stöd för svensk teko.

Herr talman! Det är uppenbart att de här tekofrågorna är hjärtefrågor i Sjuhäradsbygden, och det statsrådsuttalande som utgör upphovet till Jörn Svenssons interpellation orsakade åtskilligt rabalder i Sjuhäradsbygden. Det är därför bra att statsminister Fälldin i dag fått tillfälle att göra en del klarlägganden om regeringens tekopolitik.

De började åter hoppas på trygga arbetsförhållanden efter 1970-talets obarmhärtiga utslagning av både företag och anställda. Utvecklingen under 1978 och 1979 visade också att äldrestödet i förening med förbättrade konjunkturer och efterfrågeökning kunde hejda nedgången. Varslen minskade kraftigt och arbetslöshetssiffrorna gick ned, även om det gick relativt långsamt. Produktionen hölls uppe — det är riktigt, jag verifierar vad statsministern här har sagt — och man kunde skymta stabilare förhållanden. Men nu är oron för framtiden på väg tillbaka. Redan har varsel börjat uppträda tätare och sysselsättningssituationen börjar bli mer ansträngd. Den svenska tekoindustrins andel på hemmamarknaden ligger i dag långt under riksdagens uttalade långsiktiga målsättning på 30 26. Det är en utveckling som är oroande inte bara för dem som arbetar inom branschen i de utpräglade tekobygderna utan även för vår försörjningsberedskap. Det är när människorna i tekobygderna på nytt ser jobben hotas som frågan kommer: Vad gör man i regeringen? Kommer det några konkreta förslag eller skall de prognoser som en del utredningar ger för de närmaste fem åren och som är ganska pessimistiska visa sig vara riktiga? Den som i dag minns hur snabbt kriserna infann sig under 1970-talet vill i dag allvarligt vädja om snabba insatser så att man kan ”mota Olle i grind”.

Det är bra att statsministern har gett en bild av regeringens inställning som tyder på att man är beredd att ta itu med svårigheterna på ett sätt som jag tillåter mig säga förefaller hoppingivande. Att statsministern i dag — med tekodelegationens rapport ännu obearbetad inom regeringen — inte vill göra några konkreta utfästelser om hur det kan komma att utvecklas har jag förståelse för. Men tekofolket i Södra Älvsborg ser det nog så att det är alldeles nödvändigt att bibehålla någon form av äldrestödet. Detta generella stöd är nämligen den bästa stödform som nått teko under kriserna från 1960-talet och framåt. Man kan diskutera utformningen i detalj, men i huvudsak bör stödformen få finnas kvar och helst kunna garanteras under längre period än f.n. för att medge erforderlig planering på sikt. Stöden för strukturomvandlingar och exportsatsningar har också gett positiva effekter, framför allt för de något större företagen. När det gäller importen är det uppenbart att den ökning som skett under både 1978 och 1979 inte kan få fortsätta ohejdad. Även frihandelns Sverige måste kunna begränsa importen på ett sätt som ger överlevnadsmöjligheter för en industri som trots allt är så viktig för hela landet, inte minst för Sjuhäradsbygden.

Herr talman! Jag tycker det är bra att statsministern har beretts möjlighet att ta till orda i den här diskussionen om tekoindustrins framtid. Men det hade varit ännu bättre om statsministern hade tagit tillfället i akt att ta klart avstånd från de uttalanden som handelsministern har gjort, eftersom de har skapat en mycket stor oro i tekobygden. Dessutom har de inneburit att man helt naturligt har ställt sig frågande till vad regeringen egentligen vill när det gäller tekobranschens framtid. Jag har med intresse tagit del av interpellationssvaret, och det finns några punkter där jag gärna skulle vilja ha ett förtydligande av statsministern. I svaret sägs: ”Den tekopolitik som förts under senare år har enligt min mening bidragit till stabilare förhållanden inom branschen än tidigare.” Vad grundar statsministern det påståendet på? Maj Pehrsson talade om hur många som hade avgått från tekoindustrin under åren 1971-1975, och sedan dess har vi i allt snabbare takt fortsatt att tappa sysselsättningar i bygden. Därför tycker jag att konstaterandet att det har blivit ”stabilare förhållanden” är något märkligt. Något längre fram står det: ”När det gäller produktionen har riksdagen vid tre tillfällen — 1978, 1979 och våren 1980 — angivit att den år 1978 gällande nivån i allt väsentligt skall bibehållas. Detta mål har också i stort uppnåtts.” Vad grundar statsministern det påståendet på, att man har uppnått målet att hålla den 1978 gällande nivån? När Staffan Burenstam Linder tillträdde som handelsminister var andelen svensktillverkade kläder i landet 37 26, men den har under den korta tid han varit handelsminister krympt så mycket att den det första kvartalet 1980 utgör bara 17 90. Kan man då konstatera att målet i stort sett har uppnåtts? Jag ansluter mig till Maj Pehrssons uppfattning, att det behövs importreglerande åtgärder. Det ledsamma är bara, Maj Pehrsson, att när vi tidigare har motionerat om sådana åtgärder för att förbättra situationen för teko och kommit fram till voteringen, har vi ju inte fått något stöd från de borgerliga företrädarna på Älvsborgsbänken. Handelsministern har därför kunnat fortsätta att säga att det inte går, utan att det här är omöjligt, och uppträda så som han nu gör. Om vi däremot vore överens om att importreglerande åtgärder behövs, skulle vi kunna följa yrkandena i de motioner som finns om detta, och riksdagen skulle då kunna uppdra åt regeringen att se till att någonting gjordes på det här området. Som det nu är får vi inte det stöd för de här åtgärderna som skulle behövas.

Herr talman! För att få någorlunda rättvisa och rimliga proportioner på den debatt som i dag förs om tekoindustrin i vårt land finns det anledning att erinra om utvecklingen sedan 1950-talet, då tekobranschen var som störst. Då sysselsattes betydligt över 100 000 människor inom teko, som då svarade för 90 26 av hemmamarknadsandelen. Men tekoindustrin betraktades som en låglöneindustri av den styrande socialdemokratin, för vilken det gällde att löntagarna skulle föras över till mer högavlönade områden. Därför tilläts importen av tekovaror att öka utan hejd. Varorna skulle köpas där de var billigast. Detta var en medveten socialdemokratisk politik, förd med kommunisternas goda minne. Ett stort antal företag tvingades lägga ned verksamheten. Antalet sysselsättningstillfällen minskade radikalt inom området. Utvecklingen kom sedan att accentueras ytterligare på grund av de omfattande kostnadsstegringar som skedde under 1970-talets första hälft, orsakade dels av höjda oljepriser, dels av kraftiga lönepåslag, där staten var löneledande, samt dels och inte minst ständigt ökade arbetsgivaravgifter. Konsekvenserna av den förda politiken har inte uteblivit. I dag vet vi att hemmamarknadsandelen sjunkit till ca 20 20 och antalet sysselsatta till i runda tal 35 000. Det är alldeles uppenbart att den utvecklingen påtagligt drabbat Sjuhäradsbygden, som är centrum för landets tekoindustri. Den är ett livsvillkor för människorna i bygden. Att de slår vakt om sina arbetstillfällen är en självklarhet. Med nödvändighet måste därför riksdagens beslut om tekoindustrins omfattning uppfyllas. Det är ett minimikrav. Riksdagen uttalade att det långsiktiga målet för den statliga tekopolitiken bör vara att svensk industri skall svara för 30 90 eller mer av den totala tillförseln av tekovaror. I begreppet tillförsel skall enligt min bestämda uppfattning svensk export inte inkluderas. Det är ytterst viktigt att åtgärder vidtas för att bevara tekoindustrin i vårt land. Tekodelegationen har helt nyligen lämnat sitt betänkande angående nödvändiga åtgärder, och det är viktigt att dessa med kraft beaktas från regeringens sida. Man har föreslagit att äldrestödet skall bevaras. Man har föreslagit att SIND och ÖEF skall ges möjligheter till stödåtgärder inom tekoindustrin. Man har också föreslagit att förutsättningar skall skapas för att de importbestämmelser som gäller skall kunna respekteras. Det är viktigt att man tar vara på vad tekodelegationen här föreslagit, som en första åtgärd att bevara svensk tekoindustri. Det som föranlett dagens interpellation är ett uttalande av handelsminister Staffan Burenstam Linder. Helt tveklöst har det uttalandet mycket kraftigt förvanskats, inte minst genom massmedias försorg. Och det är beklagligt att den förvanskning som skett av handelsministerns uttalande fått sådana proportioner som den fått genom demonstrationer, mängder av olika uttalanden m.m. Handelsministern har uttalat att han anser att kostnadsläget inom svensk industri, inte minst inom tekoindustrin, är för högt. Och vem kan, i betraktande av omvärlden, förneka att detta är fallet? I all synnerhet gäller ju att tekoindustrin är ytterligt känslig på det här området, vilket den stora tekoimporten från lågprisländerna bär vittnesmål om. Handelsministern har vidare uttalat att ytterligare hårda, långtgående restriktioner inte kan vidtas med hänsyn till de konsekvenser detta skulle få för svenskt näringsliv över huvud taget. Han är för sin del inte beredd att införa några långtgående importrestriktioner utöver dem som redan finns med hänsyn till just dessa konsekvenser. Ingen i denna kammare har förnekat att vi skall slå vakt om frihandeln. Alla anser att den skall upprätthållas men den uppfattningen stämmer inte överens med kraven på kraftiga importrestriktioner. Handelsministern har aldrig uttalat, vilket sägs i debatten, att de tekoanställdas löner är för höga. Detta är ett påstående som alltså förts över på handelsministern på grund av massmedias agerande. Det gäller nu att finna former för att svensk tekoindustri skall kunna klara sig genom egna insatser, att konkurrensförmågan för svensk tekoindustri blir sådan att denna industri kan få avsättning för sina varor i konkurrens med omvärlden.

Herr talman! Allra först vill jag påminna om att riksdagen 1979 uttalade sig för att regeringen skulle se över formerna för stödet till tekoindustrin. Det är denna översyn som jag refererar till, och vi håller nu på att få in det beslutsunderlag som vi skall använda oss av för att ange riktlinjerna för framtiden. Jag utgår från att det inte bara är Wilhelm Gustafsson som har respekt för att jag i dagsläget, när vi just håller på att få in beslutsunderlaget, inte går ut och ger konkreta besked på område efter område. Jag inser, liksom alla som har deltagit i den här debatten, att det ligger fara i dröjsmål, och det är därför som regeringen arbetar med inriktningen att i budgetpropositionen för riksdagen redovisa vad som ytterligare behöver göras. Så till Jörn Svensson. Jag är i grund och botten övertygad om att Jörn Svensson inte vill sätta i fråga att regeringen lojalt följer de parlamentariska regler som gäller i vårt statsskick. Och självfallet är det så att regeringen arbetar efter de beslut som riksdagen har fattat. Det framgår också av det förhållandet att Jörn Svensson inte har kunnat ge något exempel på att regeringen skulle ha handlat på annat sätt än riksdagen har beslutat i tekofrågan. Det är onödigt, tycker jag, att upprepa självklarheter, men eftersom Jörn Svensson tog upp saken igen upprepar jag: Regeringens kollektiva ansvar för regeringsbesluten innebär naturligtvis att hela regeringen ställer sig bakom de beslut som fattas. Regeringsformen öppnar visserligen en möjlighet för statsråd att anmäla skiljaktig mening, men den möjligheten kan vi lämna därhän i den här diskussionen. Jag vill göra det tillägget att Jörn Svensson inte behöver befara att regeringen kommer att fatta beslut som skulle strida mot vad riksdagen har uttalat sig för inom tekoområdet. Både Maj Pehrsson och Jörn Svensson och även Rune Carlstein, tror jag, tog upp frågan om importens utveckling. Där är det ju först och främst värt att notera att 70 Zo av dagens svenska import kommer från EFTA och EG-länder. Där har vi då avtal som reglerar vilka åtgärder som får vidtas, och vi kan vidta omfattande åtgärder för att trygga försörjningsberedskapen. Det är bl.a. under hänvisning till de här avsnitten i avtalen som vi kunnat bygga ut tekostödet. Så har vi då import från s.k. lågprisländer. Med stöd av multifiberavtal och andra internationella avtal sker ju förhandlingar land för land om kvoter av import. Jag vill bara redovisa att det är på detta sätt regeringen söker sig fram i de direkta förhandlingarna om kvoter från lågprisländerna. Det är också, såvitt jag förstår, i överensstämmelse med vad riksdagen har uttalat. Jörn Svensson redovisade någon statistik som jag för ögonblicket inte har tillgång till och försökte hävda att det inte finns några bekymmer när det gäller kostnadsläget. Han tycktes i stället mena att problemen inom tekoindustrin skulle bero på andra omständigheter. Det är en uppfattning som inte är särskilt vanlig hos dem som arbetar inom teko, vare sig de är anställda eller har ansvaret för ett företag. De hänvisar väldigt ofta till att de, trots att de med stöd av de insatta åtgärderna har kunnat investera för att öka effektivitet och produktivitet, har konkurrensmässiga svårigheter. Det inser vi, och det är därför jag säger i mitt svar: Om en tillräcklig konkurrenskraft inte kan uppnås och de av riksdagen fastställda målen skall vidmakthållas, återstår bara att tillgripa stödåtgärder eller handelspolitiska restriktioner. Men jag konstaterar också att utrymmet för fortsatta stödåtgärder är begränsat genom budgetsituationen och bytesbalanssituationen. Jag vill passa på att vända mig till Rune Carlstein, som undrade vad jag menade när jag i svaret sade att den tekopolitik som förts under senare år har bidragit till stabilare förhållanden inom branschen än tidigare. Det går väl ändå inte att förneka att när vi, i enlighet med riksdagens beslut, har opererat med äldrestödet, med avskrivningslånen — som gjort det möjligt för företagen att investera — så har det inneburit en ökad stabilitet just därför att företagen fått en möjlighet att planera på litet längre sikt. Att, trots allt, orderingången nu är vikande kan väl ändå inte få tas som intäkt för att de av regering och riksdag insatta åtgärderna inte har inneburit en ökad stabilitet i branschen jämfört med tidigare. Den andra frågan rörde den år 1978 gällande nivån. Som jag uppfattar de uttalanden som gjordes 1978, 1979 och 1980 om den år 1978 gällande nivån avser de produktionsvolymen. Det är den jag refererar till. Maj Pehrsson hade en fråga om ökad utbildning på tekoområdet, och hon ansåg att den borde förläggas till Boråsområdet. Det är också en fråga som prövas. UHÄ har lämnat in en framställning om inrättande av en textiloch konfektionsindustrilinje förlagd till högskolan i Borås. Den ingår i budgetprövningen, och regeringen ger besked om den frågan i samband med budgetpropositionen. Får jag till sist säga, som en sammanfattning, att målsättningen för regeringens tekopolitik förblir att åstadkomma en uthållig svensk tekoproduktion. Strävandena måste samtidigt vara att förbättra industrins konkurrenskraft, att upprätthålla en hög export, att göra branschen motståndskraftigare mot import och på så sätt trygga sysselsättningen för de anställda inom denna näring.

Herr talman! Först till kostnadsfrågan. Innebörden av vad jag sade var att de siffror som finns beträffande det allmänna lönekostnadsläget och utvecklingen av produktiviteten efter tekobesluten 1978 inte kan tas till intäkt för eller motivera en kraftig försämring av den svenska tekoindustrins situtation. Orsaken måste alltså finnas någon annanstans. Då bör man kanske komma ihåg att det är känt att bl.a. de stora butikskedjorna bedriver en viss medveten inköpspolitik, där de gynnar varor från utpräglade lågprisländer. Det förekommer t.o.m. att de lägger ut textila arbeten, sömnadsarbeten, för att den vägen tillgodose sin försäljning. Det var detta orsakssammanhang jag påpekade för att man inte skall låsa fast sig vid resonemangen om de höga svenska kostnaderna. Det har verkligen inte blivit sämre på den punkten utan bättre sedan 1978 års tekobeslut fattades här i riksdagen. Sedan till den egentliga kärnfrågan, huruvida det finns olika meningar inom regeringen på en väsentlig punkt av riksdagens beslut. Det är ju detta som det hela kretsar kring. Min avsikt var inte att starta en stor allmän tekodebatt. Jag tycker fortfarande att det råder oklarheter, därför att å ena sidan hävdar en företrädare för ett av regeringspartierna att det är massmedia som har vantolkat handelsminister Burenstam Linders uttalande, men å andra sidan förklarar statsministern i samma ärende att han inte alls bestrider att handelsministern sagt det som han påstås ha sagt. Statsministern vill emellertid tona ner det hela och menar att handelsministerns uttalande gjordes mer diskussionsmässigt. Det är mycket älskvärt av statsministern gentemot handelsministern. Här har vi alltså två helt olika versioner, som inte alls går ihop. I det ena fallet påstås att handelsministern över huvud taget inte har sagt vad han sagt. I det andra fallet sägs, understucket i varje fall, att han sagt vad han sagt men att vi inte skall uppfatta det som ett auktoritativt uttalande. Herrarna i regeringspartierna får bestämma sig för vilken version som skall delges offentligheten — det kan vara nog så knepigt. Det här problemet har en annan sida. Det är nämligen inte bara herr Burenstam Linder som har varit ute och talat i detta sammanhang. Jag har här i min hand ett utdrag ur Västgöta-Demokraten tisdagen den 30 september i år, där ordföranden i tekodelegationen, Olle Lindqvist på handelsdepartementet, säger följande: ”Riksdagen har aldrig beslutat att svensk teko ska svara för 30 procent av hemmamarknaden. Det riksdagen beslutat är att 1978 års produktionsnivå i allt väsentligt ska behållas.” Sedan fortsätter han: ”Jag är medveten om att det finns olika tolkningar av riksdagsbeslutet men detta är min.” Ordföranden i den statliga tekodelegationen har alltså en egen tolkning, och den är påfallande besläktad med herr Burenstam Linders tolkning. Men den stämmer inte med den verkliga innebörden av riksdagens beslut och med den tolkning som statsministern, enligt min mening helt riktigt, har ställt sig bakom i sitt senaste uttalande i den här debatten. Det är detta som behöver klarläggas, att det öppet sägs att det råder olika tolkningar, dvs. att herr Burenstam Linder och ordföranden i tekodelegationen står för en tolkning och att denna tolkning på den här punkten helt skiljer sig från den tolkning som statsministern står för. Någon sade tidigare i debatten att den svenska tekopolitiken och dess problem mycket handlar om att mota Olle i grind. Jag tror att regeringschefen har all anledning att mota Olle Lindqvist i tekodelegationen i grind. Dess värre är det inte bara en utan minst två grindpojkar som varit ute och gjort uttalanden som icke stämmer med riksdagens beslut. Desto mer välgörande är det, menar jag, att vi kan tolka regeringschefens senaste inlägg i den här debatten så, att på den här aktuella omstridda punkten gäller riksdagens beslut. Detta är de facto en desavouering av handelsministern, hur man än försöker tona ner det. Det måste vara en tung börda att bära för en centerpartistisk partiledare och statsminister att ha moderater i regeringen, men det är ett problem som inte specifikt hör hemma i denna debatt. Den här debatten har emellertid ytterligare illustrerat just detta problem. Det är bra att Thorbjörn Fälldin har gett svaret, att han står bakom den aktuella punkten i riksdagens beslut från 1979. Handelsminister Burenstam Linder göre sig alltså i fortsättningen icke besvär med att hävda något annat.

Herr talman! Jag säger tack till statsministern för svaret angående yrkesutbildning för tekoindustrin. Det är positivt att regeringen ser på frågan på det sättet. Rune Carlstein sade att vi på den icke-socialistiska sidan inte har röstat för de förslag som socialdemokraterna lagt fram när det gäller importregleringar. Socialdemokraterna har fått svaret: Det går inte. — Det är exakt samma svar som vi från centern och de andra icke-socialistiska partierna fått när socialdemokraterna varit i regeringsställning och stått för förslagen. Jag vill i alla fall säga, att jag inte tror på det förslag som socialdemokraterna nu framlagt om importrestriktioner. Det är några saker som är viktiga i den här debatten.

Personligen tror jag på en framtid för svensk teko. Där finns en kunnighet och en yrkesskicklighet som måste tillvaratas.

Herr talman! Jag har av statsministern fått en förklaring till hur man skall tolka uttalandet i interpellationssvaret om att regeringen har bidragit till stabilare förhållanden. Det innebär alltså att det utgår större stöd till tekoindustrin nu än det gjorde tidigare. Men jag tror att vi kan vara överens om att otryggheten i anställningen fortfarande är stor inom tekoindustrin. Det känner människorna där nere av. Jag tror att man inom regeringen skall göra klart för sig att det finns en stor otrygghet i jobben inom tekoindustrin. Där råder alltså inga stabila förhållanden, utan de är otrygga. När det gäller statsminsterns uttalande att målet i stort sett har uppnåtts vill jag säga att 1978 års nivå i runt tal innebar 30 96 inhemsk tillverkning av kläder. Första kvartalet 1980 var den 17 96. Alltså har man inte uppnått målet. Det är faktiskt så att vi är långt ifrån att ha uppnått 1978 års nivå. Sedan några ord i all korthet om importen. Det finns ingen annan nation i hela världen som har en så stor tekoimport per capita som Sverige. Vi leder överlägset den statistiken. Svensk tekoindustri möter på exportmarknaden en rad åtgärder som har vidtagits för att förhindra bl.a. svensk tekoindustri att komma ut, exempelvis bestämmelser att det skall finnas ursprungsbeteckningar i plaggen och att det skall finnas skötselråd. Men vi kan inte vidta sådana enkla åtgärder här hemma i vårt land! Det är vad vi har begärt att man skall börja med för att gynna svensk tekoindustri på hemmamarknaden. Kan alla andra länder ta till sådana åtgärder, så borde även vi på något sätt kunna göra det för att hjälpa svensk tekoindustri på den inhemska marknaden!

Herr talman! Jag vill återigen konstatera vad handelsministern har uttalat. Han har uttalat att han inte kan acceptera ytterligare långtgående importrestriktioner med hänsyn till de konsekvenser detta skulle få för svenskt näringsliv över huvud taget och även för teko, eftersom det är en betydande exportnäring. Han har konstaterat att när beslutet i riksdagen fattades om 30 96, så låg nivån redan då under 30 26. Det hindrar emellertid inte att riksdagen kan fatta beslut om att ett långsiktigt mål skall vara att tillförseln skall svara för 30 Po. Han har ytterligare konstaterat att om den del som Sverige producerar för export läggs på, överstiger den sammantagna produktionen 30 76 av den totala förbrukningen i vårt land. Vidare har han konstaterat att vi har ett för högt kostnadsläge. Kostnadsläge och konkurrensvillkor måste förbättras, har handelsministern anfört. Detta måste vara en förutsättning för att svensk tekoindustri skall kunna klara sig i konkurrens med omvärlden. Nr 14 Vi kan ju inte ständigt förlita oss på samhälleligt stöd i alla situationer. Att Fredagen den samhällets stöd måste finnas för att klara försörjningsberedskapen i vårt land 24 oktober 1980 är uppenbart, men vi måste komma därhän att svenskt näringsliv, och inte minst svensk tekoindustri, ges möjlighet och förmåga att hävda sig genom en i Västerbottens Svensk tekoindustri har en mycket hög standard, en mycket hög kvalitet. län Detta är gott att ha med sig i konkurrensen med omvärlden. Det gäller alltså att se till, att förutsättningarna för en fortsatt svensk tekoindustri med hög kvalitet kan bevaras.

Herr talman! John Andersson har frågat mig dels hur regeringen ser på möjligheterna till de kraftiga statliga insatser som efterlyses i länsprogrammet, dels vilka åtgärder regeringen i så fall överväger att vidta för att uppfylla dessa önskemål. Regeringen gav den 15 juni 1978 länsstyrelserna i uppdrag att under åren 1978-1980 genomföra en fullständig länsplanering — benämnd Länsplanering 1980. Resultatet av detta arbete skall redovisas till regeringen i form av ett regionalpolitiskt handlingsprogram före utgången av oktober 1980. Vad gäller länsprogrammet för Västerbottens län kan jag bara upplysa om att det ännu inte överlämnats till regeringen, varför jag tyvärr inte kan svara på John Anderssons fråga.

Herr talman! Först vill jag tacka industriministern för svaret — ett svar som jag blev något förvånad av. Frågan är väl om det över huvud taget är ett svar, eftersom industriministern säger att han ”tyvärr inte kan svara”. Antingen har industriministern missuppfattat frågorna eller också är det ett försök att komma ifrån det hela på ett enkelt sätt. Men det behöver vi inte ta upp tiden med att diskutera; därom får väl de lärde tvista. I min interpellation har jag beskrivit de dystra perspektiven för sysselsättningen i Västerbotten, där det finns kommuner som har en arbetslöshet på 890. Jag påtalade också i interpellationen att det hör till den dagliga läsningen för länsborna att företag läggs ned, att de går i konkurs och att inskränkningar av antalet anställda sker. I går t.ex. stod det att läsa om ett företag i Åsele som försatts i konkurs och där 39 anställda är varslade om uppsägning. Vidare fanns en stor rubrik om Holmlunds Livs i Norsjö, där ryktet gör gällande att regeringen säger nej till lån och bidrag. Här rör det sig om 26 personer som hotas av arbetslöshet i en kommun som har en arbetslöshet på 8 26. Industriministern kan kanske här ge ett besked om 125 huruvida ryktet talar sanning. Det är alltså dessa stora problem som de människor som genomför den i interpellationen nämnda länsplaneringen har att brottas med. Man ser en ny flyttningsvåg börja, en utflyttning som framför allt drabbar länets inre delar. På arbetsförmedlingen i Vilhelmina omtalar man att det bara i september beviljades 16 bidrag till flyttning till olika ställen i landet. Sammanlagt hittills i år har 80 flyttningsbidrag beviljats. Det har framstått helt klart att det för att klara problemen och uppfylla de av riksdagen fastställda regionalpolitiska målen inte räcker att man flyttar om resurser inom länet. Därför står det också helt klart att det behövs kraftiga statliga insatser. Om regeringen inte vill eller kan genomföra dessa statliga insatser, skulle mycket av länsplaneringsarbetet vara till ingen nytta. Min första fråga var hur regeringen ser på möjligheterna till sådana statliga insatser, och detta är också något som hänger intimt samman med regionalpolitiken och arbetsmarknadspolitiken i stort. Samma fråga skulle kunna ställas för flera län, men jag har begränsat mig till mitt eget län. I dessa tider när regeringen skall spara och när åtstramningar skall vidtas får en sådan fråga ännu större betydelse. Regeringen måste väl ändå vara informerad om vilka problem som finns, i det här fallet i Västerbotten, bl.a. om att vissa kommuner har arbetslöshetssiffror som är flerdubbelt högre än vad som brukar diskuteras här i kammaren. Regeringen måste väl också inse att de problem som det här är fråga om inte kan lösas med de resurser som finns i länet. Därför måste väl regeringen också ha någon mening om möjligheterna att göra de kraftiga statliga insatser som måste till. Det gäller oavsett om industriministern och regeringen i övrigt har läst det länsprogram som jag omnämnt i interpellationen eller inte. Det är väl en allmän mening att det för att länet skall kunna klara de stora sysselsättningsproblem som finns måste göras statliga insatser, och därtill kraftiga sådana, och spörsmålet om hur regeringen ser på dessa möjligheter är en central och avgörande fråga för länsmyndigheterna och kommunerna i Västerbotten.